Herr talman! De två första inledningsanförandena har tillsammans tagit en och en halv timme, och vi har ytterligare 50, 60 talare på listan utom inlägg från regeringsbänken. Dessutom hoppas jag att vi så småningom får en utrikesdebatt. Detta gör att jag i mitt inledningsanförande skall försöka begränsa mig så mycket som möjligt och först inledningsvis ta upp några allmänpolitiska synpunkter och sedan hålla mig till konjunkturer, arbetsmarknadspolitik och skatter. Det brukar sägas att politik är »det möjligas konst». Många tycker inte om uttrycket, men ibland finns det ändå an ledning att erinra om det. Det finns nämligen i samhället i dag en viss tendens till att också uppfatta politiken som ett mer eller mindre ensidigt tolkande av opinioner. Man faller undan gentemot mer eller mindre väl underbyggda uppfattningar om väljarnas och över huvud taget folkets reaktioner. Men politik måste ju också innefatta en vilja att leda utvecklingen. Vare sig de dagsaktuella ställningstagandena kan bedömas ha stöd av eller strida mot tillfälliga konjunkturer i opinionen. Jag tycker att den socialdemokratiska regeringen åtminstone tidigare insett detta och handlat därefter. Den har — det skall verkligen erkännas — många gånger dokumenterat sin vilja att sätta in skeendet i ett målmedvetet perspektiv. Inom oppositionen har vi mött regeringens politik med andra lösningar både på det ideologiska — framför allt — men även på det praktiska planet. Vi har också haft våra framtidsvisioner. Vi har haft en målmedvetenhet och en politisk vilja. Oppositionens handlingar har därvid gett lösningar på samhällsproblemen, som många gånger mött ett kraftigare gensvar i opinionen än den socialdemokratiska regeringens lösningar. Att väljarnas vågskål under så många år vägt över till socialdemokraternas favör beror därför inte närmast på bristen av vision och handlingskraft från vår sida, utan på att den socialdemokratiska regeringen skickligt och hänsynslöst utnyttjat den fördel som ligger i själva regeringsinnehavet. Detta tillsammans med de borgerliga partiernas tidigare inbördes splittring har bidragit till att regeringen under så många år kunnat behålla majoritetens förtroende. Vi får dock här inte helt glömma bort den roll som första kammaren har spelat. De indirekta valen och de på sina håll små valkretsarna har givit socialdemokraterna en konstant överrepresentation i första kammaren, som möjliggjort för regeringen att sitta kvar även då opinionen gått den emot. De senaste årens politiska händelseutveckling har emellertid förändrat bilden. Politiska missgrepp, inte minst ekonomiska, i förening med — som vi upplever det — en inre splittring inom regeringspartiet, och inom regeringen, har uppenbarligen hos opinionen undergrävt förtroendet för regeringens förmåga att leda utvecklingen vidare. Jag vill gärna erkänna, att åtskilliga alltjämt tvekar inför vad som skall komma i stället, inför vad en borgerlig regering vill och förmår att göra om väljarna i slutet av året skulle ge oss förtroendet. Men ännu har de borgerliga partierna tid att utforma det gemensamma alternativet inför 1968 års val. Borgfreden ger oss den yttre ramen, och tiden fram till september ger oss chansen att fylla denna yttre ram med innehåll. Den möjligheten skall också utnyttjas. För socialdemokratiska regeringens del tycks, när man läser statsverkspropositionen och andra uttalanden från regeringens sida däremot, läget inte vara så uppmuntrande. Medan tilliten tycks öka för oppositionen, förslösar ju regeringen genom sina egna handlingar mycket av sitt tidigare förtroendekapital. Regeringen planerar sitt arbete och genomför sitt program med småfinurliga finter och ett ängsligt sneglande mot en nygammal vänster utan att kunna bestämma sig för var den slutgiltigt skall placera sig. Det är naturligen svårt för en sådan regering att tillvinna sig respekt. Låt mig exemplifiera. Regeringen har i dag inget klart utrikespolitiskt handlingsprogram. Den kastar mellan ett slags liberal-radikala vänsterskär och högerskär. Regeringen har inte från början vågat ta entydigt och klart avstånd från de nya odemokratiska tendenserna i samhället. Jag tänker framför allt på det senaste årets demonstrationer från olika grupper i samhället — demonstrationer som utmärkt sig för flaggskändning, organiserat våld mot polisen, upplopp och attacker mot ambassader. Först efter en skandalös äggkastning mot en framstående diplomat från ett främmande land har statsministern själv krupit ur sitt eget skal och tagit avstånd från det skedda. Regeringen har heller inte någon målmedveten Europapolitik. Sveriges oklart formulerade ansökan till Den gemensamma marknaden är en tvehågsen regerings försök att sitta på flera stolar samtidigt. Hur är det med bostadspolitiken? Har regeringen där någon självständig politik? Ja, dess hållningslösa uppträdande i hyresregleringsfrågan, som möjligen kan förklaras men inte försvaras, var ju inte annat än ett uttryck för något slags handlingsförlamning och rädsla. Och hur förhåller det sig med vår försvarspolitik? Hur kommer det sig att regeringen inte vågar upplysa allmänheten om effekten på längre sikt av föreslagna försvarsnedskärningar? I stället söker regeringen i statsverkspropositionen vilseleda och ge intryck av att försvaret — trots de kraftiga inskränkningar som skall göras — kan bibehålla sin effektivitet. Man gör det trots att jag tror att regeringens sakkunniga vet, att det med den nedrustning som nu sker blir omöjligt att i längden effektivt försvara hela landet. Man gör det trots att man vet att ett nedskuret försvar i framtiden inte ger respekt åt vår neutralitetspolitik. Samma obenägenhet att ta ståndpunkt och redovisa konsekvensen av handlandet kännetecknar mycket av vad som står i årets finansplan. Särskilt uppseendeväckande är regeringens försök att i sina formuleringar bagatellisera den arbetslöshet som vi för närvarande har. På samma sätt som man under tidigare år godtagit en viss inflation — en alltför hög inflation — tycks man nu vara beredd att acceptera en relativt omfattande arbetslöshet. Låt mig emellertid först stanna vid regeringens konjunkturbedömning. Beskrivningen i finansplanerna under det senaste decenniet har skiftat mellan svart och vitt. Ibland — framför allt under valåren — har läget tecknats i ljusa färger. Andra år — när de nya skatterna har drivits in — har bekym ren markerats. Typexemplet för denna metod var uppläggningen av valrörelsen 1966. I det årets finansplan låtsades regeringen som om svensk ekonomi var den mest problemfria i världen. I år har vi andrakammarval, och då har tydligen finansminister Sträng av partistrategerna återigen tvingats göra en optimistisk konjunkturbedömning. Mycket av vad som förutspås för 1968 och 1969 överensstämmer med vad regeringen förra året angav för 1967 års utveckling. Det finns därför anledning att göra en jämförelse. Förra året räknade regeringen med en internationell konjunkturuppgång, som skulle ha ett gynnsamt inflytande på svensk ekonomi. Nu tvingas t.o.m. finansminister Sträng, som i formuleringarna är en övertygelsens mästare, att i sin egen finansplan erkänna, att konjunkturen i Sverige fått ett delvis annat förlopp än som förutsågs vid årsskiftet 1966—1967. Tillväxten i ekonomin blir lägre än väntat. Konjunkturbedömningen slog fel, och det kom att kullkasta den ekonomiska planeringen. Låt mig ta några få exempel. Regeringens ekonomiska politik skulle syfta till att stimulera näringslivets investeringar. Vad blev resultatet? I stället för att gå upp med 3,5 procent, som man trodde, gick investeringarna ner med 1,5 procent. Regeringen avsåg att genom den ekonomiska politiken hålla tillbaka de kommunala investeringarna från beräknade 11 procent till 7 procent. Någon dämpning blev det inte, och i själva verket var ju detta tur. Samma mönster uppvisar arbetslösheten. Den blev långt större än regeringen förutsatt. Dessa och andra felbedömningar har sedan fått sitt samlade uttryck i att det av regeringen beräknade budgetunderskottet blev nästan dubbelt så stort som väntat. Det beräknas nu bli cirka 2,8 miljarder kronor. Mot denna bakgrund ter sig den betygssättning som regeringen i finansplanen nu består sig med såsom minst sagt relativ. Regeringen påstår nämligen, att den ekonomiska politiken kunde redovisa »väsentliga framgångar under fjolåret». Man måste nog säga, att statsminister Erlander och finansminister Sträng är näst intill ofattbarhet förnöjsamma herrar. Det må gå hur galet som helst; de är ändå alltid lika belåtna. Även för nästa budgetår har man valt att anlägga en optimistisk konjunkturbedömning och grundton. Nu, menar man, kommer en icke obetydlig konjunkturuppgång att ske i Västeuropa och i Förenta staterna. Man litar alltså på att omständigheter utanför vår kontroll skall kunna klara problemen i Sverige. Ansvaret för den svenska ekonomiska utvecklingen, våra möjligheter att upprätthålla full sysselsättning, skjuter man över på våra konkurrentländer. Det är mycket som talar för att regeringen återigen har gjort en felbedömning, som kan få allvarliga konsekvenser för framtiden. Optimismen vilar på ett bräckligt underlag. I nationalbudgeten tvingas man också medge, att meningarna är delade om, när och med vilken styrka de ansatser som för närvarande finns till en uppgång kommer att övergå till ett verkligt uppsving. Till dem som har en mera realistisk bedömning av konjunkturutvecklingen tycks Landsorganisationen höra, som anser att en expansiv ekonomisk politik är motiverad. Härtill kommer även effekten av de åtgärder som president Johnson har föreskrivit i syfte att minska underskottet i Förenta staternas betalningsbalans gentemot Europa. Herr Dahlén har redan varit inne på det ämnet, men det finns anledning att ytterligare erinra om dessa åtgärder som har tillkommit sedan finansplanen skrevs. De bör alltså ha förändrat en del av förutsättningarna för den budget som nu är framlagd. Det fempunktsprogram som president Johnson har lagt fram för att stödja dollarn och förbättra betalningsbalansen kommer att få både direkta och indirekta verkningar för vårt lands ekonomi. Den direkta effekten är svår att bedöma. Enligt tidningsuppgifter — vi har ännu inte fått någon rapport från statsrådet Wickman om vad den amerikanske ambassadören sade när han var här för att informera regeringen i denna fråga — kan vi uppskattningsvis räkna med att vi förlorar cirka 50 miljoner dollar, alltså en kvarts miljard svenska kronor, på dessa åtgärder. De indirekta effekterna är sannolikt mycket större. Programmet syftar till ett totalstopp för de amerikanska investeringarna i EEC och det övriga Västeuropa, kanske med undantag för England. Det är ungefär en miljard dollar, alltså fem miljarder kronor, som investeringarna handlar om. Därtill kommer ungefär lika mycket i amerikanska turistutgifter och i minskade amerikanska regeringsutgifter i utlandet. Den åtstramningen måste ofrånkomligt dämpa och fördröja den väntade konjunkturoch investeringsuppgången i Västeuropa. De problem som möter måste naturligtvis i första hand lösas genom målmedvetna interna åtgärder, som kan stimulera den svenska sysselsättningen och företagsamheten samt den allmänna ekonomiska effektiviteten. Att förhoppningsfullt lita på en högst osäker konjunkturuppgång i vår omvärld kan leda till att missräkningarna blir lika stora i år som de blev för 1967 och som vi just nu upplever. Läget på arbetsmarknaden har ju på kort tid radikalt försämrats. Den officiella statistiken över den registrerade arbetslösheten visar på en kraftig ökning av arbetslösheten under året. I december 1966 utgjorde antalet anmäl da arbetslösa cirka 32000. Ett år senare, i december 1967, var antalet 43 000. Denna siffra säger dock inte hela den dystra sanningen; siffran skall tydligen i dag, enligt den preliminära prognos för arbetsmarknadens utveckling som vi kunde se i gårdagens tidningar, ökas med cirka 17 000 upp till 60 000. Men man måste också ta hänsyn till alla dem som inte är direkt arbetslösa utan tagits om hand av arbetsmarknadsstyrelsen. Det är de många människor som saknar s.k. varaktig sysselsättning och i stället håller på med beredskapsarbeten eller arkivarbeten, deltar i omskolningskurser för arbetslösa och över huvud taget ägnar sig åt uppgifter som arbetsmarknadsstyrelsen har lyckats ordna. Det sammanlagda antalet för de grupperna utgjorde i december 1967 cirka 55 000; i dag bör siffran vara högre. Detta innebär en arbetslöshet i december på inemot 100 009. Den siffran är i dag långt överskriden. Nu skall det sägas, att inte heller dessa beräkningar ger en fullständigt rättvisande bild av situationen — det finns ytterligare en dold arbetslöshet, som vi av naturliga skäl inte kan få ett exakt mått på. Man kan ta för givet att även denna arbetslöshet ökat i takt med försämringen av det ekonomiska läget. I denna dolda arbetslöshet — alltså den icke registrerade skara arbetslösa som finns — ingår naturligtvis människor som gärna skulle vilja åta sig mer arbete om det fanns jobb på bostadsorten. Där ingår vidare och framför allt ett stort antal kvinnor som vill ha förvärvsarbete. Dessutom har vi slutligen den dolda ungdomsarbetslösheten. Vi vet att många ungdomar har slutat skolan eller fullgjort sin värnpliktsutbildning men inte kan få jobb. Det är många arbeislösa som har en dyrbar utbildning bakom sig. Vi vet också att endast en del av dessa ungdomar har anmält sig till arbetsförmedlingarna och att många därför inte finns med i statistiken. Varför har jag varit så utförlig just på denna punkt? Jo, därför att regeringen i finansplanen och staisverkspropositionen varit så kortfattad härvidlag. Man har över huvud taget inte velat redovisa det verkliga läget, som alltså innebär att inemot 300 000 människor direkt eller indirekt — bl.a. genom släktskap, familjeband — är berörda av arbetslösheten. Vi vet också att stora grupper inte minst bland tjänstemännen känner sin trygghet hotad. Det är även mot den bakgrunden man skall se regeringens aktuella självberöm. Den påstår nämligen att sysselsättningspolitiken i vårt land vid en jämförelse med andra länder framstår som »framgångsrik». Vad är då orsaken till den stigande arbetslösheten? Ja, det är naturligtvis många komponenter som medverkat till den. Men ett sammanhang är klart, nämligen att den svaga investeringsbenägenheten i näringslivet har påverkat läget. Näringslivets totala investeringar har sjunkit och hamnat på i praktiken ungefär samma nivå som föregående år. Regeringen söker nu tröst i att stagnationen — ett ord som vi ju inte behövt se i regeringens statsverkspropositioner under högkonjunkturåren på 1950-talet — skett på vad man kallar »en mycket hög nivå». I själva verket inger utvecklingen av industrins investeringar större oro än regeringen vill låtsas om. Industriinvesteringarna har, efter den kraftiga uppgången under 1950-talets senare år, över huvud taget inte visat någon gynnsam utveckling under 1960-talet. Under åren 1961—1967 ökade investeringarna med i medeltal blott 3,2 procent per år. En så pass begränsad genomsnittlig ökning är klart otillräcklig för att säkra en stabil och snabb välståndsökning. Den dämpade investeringsaktiviteten inom industrin har uppenbarligen djup gående och komplicerade orsaker. Ingen skall tro att man löser de här problemen genom att endast hänvisa till att man genomfört vissa kreditmarknadspolitiska lättnader. Regeringen kommer inte förbi — även om den försöker dölja realiteterna med diffust tal om strukturrationalisering — att det allvarliga problemet är det höga kostnadsläget. Det är den bristande lönsamheten i stora delar av svenskt näringsliv som i dag lett till en kräftgång i investeringsviljan. Vad har nu regeringen gjort för att underlätta för näringslivet att lägga grunden till ny och ökad sysselsättning? Förra året vid tiden omedelbart före den budgetens framläggande greps man tydligen av panik. Arbetslöshetssiffrorna steg, företagsnedläggelserna ökade och de ekonomiska svårigheterna tilltog. Då kastade man helt plötsligt fram förslaget om en näringspolitisk fond på 500 miljoner kronor. Jag tycker att vi i dag har anledning att erinra oss i denna kammare — man gör det när man går till protokollet — det sätt på vilket regeringen lät presentera denna näringspolitiska fond. I den socialdemokratiska pressen fanns braskande reportage om hur problemen i Dalsland, i Ådalen, i Värmland och på andra håll skulle lösas med hjälp av denna fond. Vad skedde? Fonden blev så småningom den statliga investeringsbanken. I dag kan vi konstatera att banken ännu inte levererat ett enda öre till det svenska näringslivets utbyggnad. Den har endast givit sysselsättning åt en administration på fyra personer. Låt mig härefter gå över till skattefrågan och börja med att uttrycka min glädje över att oppositionens gemensamma framstötar om att omsättningsskatten skall utbytas mot en exportfrämjande mervärdeskatt äntligen rönt framgång. Men felet med regeringens ansats till en modernare skattepolitik är att den har stannat på halva vägen. Den tar mervärdeskatten men underlåter att genomföra den sänkning av de direkta skatterna som alla var ense om i skatteberedningen. Inte minst för tjänstemännen måste detta vara en besvikelse. Den svenska regeringens brist på intresse för en omfattande skattereform står i bjärt kontrast till den norska borgerliga regeringens vilja att åstadkomma en modernare skattepolitik. I dagarna har den utredning som den borgerliga regeringen tillsatte när den tillträdde framlagt sitt betänkande. Förslaget har utarbetats av en parlamentarisk kommitté och har kommit fram på rekordtid — på en tid som vi inte är vana vid här i Sverige. Låt mig ta några av förslagets huvudpunkter, eftersom det finns och bör finnas jämförelsepunkter mellan norska och svenska förhållanden och därför att det ändå bör finnas en önskan om harmoniering av skattelagstiftningen mellan Norge och Sverige och mellan de nordiska länderna över huvud taget. Den första punkten gäller övergång till mervärdeskatt. Enligt förslaget skulle man ta ut 16 procent på priset inklusive skatt. Den ersätter en omsättningsskatt på 12 procent, men den ger också utrymme för att sänka den direkta skatten. För det andra föreslås betydande lättnader i den statliga inkomstskatten. Progressionen minskas och marginalskatterna sänks kraftigt. Inkomster under 30 000 norska kronor blir helt fria från direkt stallig skatt, och mellan 30 000 och 43 000 kronor blir det 10 procent i skatt. För nästa skikt ända upp till 70 000 kronor tar man ut 15 procent. även i högre inkomstlägen minskar man marginalskatterna högst väsentligt med resultat att skatten där, om förslaget genomförs, blir avsevärt lägre än i Sverige. Man slopar för det tredje skatten på investeringsvaror, och övergångsvis inför man en investeringsavgift som successivt skall avvecklas. För det fjärde minskar man bolagsskatten från 30 till 20 procent. För det femte slutligen ser man till att de låga inkomsttagarna kompenseras för höjningarna av den indirekta skatten genom höjda barnbidrag och förbättrad sjukpenning. Detta förslag är onekligen intressant även ur nordisk politisk synpunkt, eftersom det väsentligen också ligger i linje med det skatteprogram som statsminister Erlanders partipolitiske kollega, den norske socialdemokratiske oppositionsledaren Trygve Bratteli framlade förra året. Man tycks i Norge överallt ha insett att den starka progressionen och de höga marginalskatterna driver priser och kostnader i höjden. Om man i Norge går in i det skattepolitiska reformarbetet med en sådan inställning kanske det är en av flera förklaringar, men en viktig förklaring till att Norge i dag uppvisar en säkrare sysselsättning och en säkrare ekonomisk utveckling än Sverige. Inom högerpartiet har vi här i riksdagen konsekvent drivit kravet på en skattereform. Regeringen har avvisat dessa förslag. Man har ofta anfört konjunkturskäl mot en reformering av skattesystemet. När vi hänvisat till internationella erfarenheter — bl.a. de positiva effekterna av den skattereform som president Kennedy på sin tid utarbetade för USA — har detta alltid bemötts med påståendet att konjunkturbilden är en annan för Sverige. Men det ekonomiska läge som vi nu befinner oss i har dock många likartade drag med den konjunktur i vilken president Kennedy lade fram sitt skatteförslag. Amerika upplevde då en tid av stigande arbetslöshet och konjunktursvårigheter. För att möta den situationen utnyttjade Kennedy skattesänkningen som ett konjunkturstimulerande medel. Och resultatet uteblev heller inte. Man fick en ökad sysselsättning och man fick också ökade skatteinkomster. Jag tror att en jämförelse bör göras med Sverige. Det skulle säkert gå på samma sätt här i landet om vi nu började att inleda en skattereform med en sänkning av marginalskatterna i de breda löntagargrupperna. Det har nu gått mycket lång tid sedan den allmänna skatteberedningen tillsattes och slutade sitt arbete. I årets statsverksproposition verkar det också som om regeringen anser att det utredningsarbete som den kommittén gjorde nu är helt avslutat och kan stoppas in i bokhyllan. Vi måste emellertid se på skattepolitiken även för 1970-talet — en sak som regeringen uppenbarligen inte velat göra i årets finansplan. Under 1970 talet bör vi kunna räkna med — hoppas jag — en inkomststruktur som är annorlunda än dagens. Vi har i vår i högerpartiets ekonomiska politik inriktat oss på att öka den enskilde medborgarens ekonomiska tillgångar men även möjliggöra en jämnare fördelning av arbetsresultatet medborgarna emellan. För att 1uå det målet måste man också reformera den direkta skatten. Jag tycker att en rimlig princip borde vara att det stora flertalet inkomsttagare här i landet endast skall behöva betala proportionell skatt. Låt mig sluta detta skatteavsnitt med att ta upp en annan sak, som inte framgår direkt av finansplanen men som hela tiden ligger under finansplanens skrivningar. Det är att den socialdemokratiska regeringen håller fast vid att det finns ett likhetstecken mellan resurser och höga skatter. Men, herr talman, vi skapar inga nya resurser i samhället genom att dra åt prisoch skatteskruven så hårt att företagsamheten blir olönsam. Vi ser i dag att en sådan politik lett till att grunden för vårt välstånd hotas. Den senaste tidens avslöjanden — man finner dem också i statsverkspropositionen — om verkligheten bakom välfärdsstatens yttre fasad visar inte minst hur viktigt det är att vi kan öka de samlade resurserna. Skall bostadseländet, vårdkrisen och åldringsvårdens brister kunna undanröjas, räcker det inte med att via skatterna omfördela tillgångarna i samhället. Det krävs att vi medvetet stimulerar de välståndsskapande krafterna så att den kaka som vi ju alla är beroende av blir större och större. Herr talman! Låt mig sammanfatta några av de skiljelinjer i svensk politik som årets statsverksproposition marke Kari 1) Regeringen låter — jag har varit inne på det tidigare — den stora skattereform som vi alla, inte minst tjänstemannaorganisationerna, ställt så stora förhoppningar till stanna på halva vägen. Man tar mervärdeskatten men låter bli att sänka de prisuppdrivande direkta skatterna. Mot detta sätter högerpartiet en genomgripande modernisering av skattesystemet. Vi tar steget fullt ut och vill i samband med det beslut om mervärdeskatten som skall fattas vid detta års riksdag genomföra en sänkning av marginalskatterna, framför allt i de nu hårdast drabbade mellaninkomstlägena. I detta sammanhang bör också undersökas, om inte folkpensionen kan bli skattefri. Och i nästa etapp bör barnfamiljernas krav på en lägre och rättvisare skatt tillgodoses. 2) Regeringen är enligt årets statsverksproposition ljumt inställd till näringslivets arbetsvillkor. De kraftfulla åtgärder som skulle ha behövts för att stimulera näringslivet uteblir i regeringens förslag till årets riksdag. Regeringen inför mervärdeskatt, men behåller energiskatten och punktskatterna. Ovanpå detta lägger den en ny löneskatt, som inte bara förtar en del av effekten av mervärdeskatten utan också inkräktar på arbetstagarnas löneutrymme i de förestående avtalsförhandlingarna, en sak som särskilt låglöneinkomsttagarna bör ha i minnet, eftersom det är de som i första hand drabbas av löneskatten. Mot detta sätter högerpartiet förslag om en mer genomgripande skatteom läggning så att även energiskatten kan avvecklas, och vi vill i detta sammanhang skapa möjligheter att ta bort punktskatterna. Härtill skall läggas EEC-frågan. Vi satsar på en Europapolitik där Norden skall uppträda som en enhet för att få övergångsarrangemang med EEC, syftande till fullt medlemsskap. 4) Regeringen bagatelliserar arbetslösheten. Regeringen tolererar i dag en hög prisstegringstakt lika väl som den tolererar en hög arbetslöshet. Mot detta sätter högerpartiet inte endast en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap, som regeringen har försökt precisera i finansplanen. Vi vill även se till att trygghetsfrågorna för tjänstemännen och arbetarna blir mer tillfredsställande lösta genom en allmän arbetslöshetsförsäkring. 5) Regeringen föreskriver slutligen för tredje året i rad nya försvarsnedskärningar med allvarliga konsekvenser för landet och dess säkerhet. Mot detta sätter högerpartiet ett modernt och ekonomiskt välplanerat försvar, som verkligen kan uppfylla målsättningen att försvara hela landet och trygga vår alliansfria utrikespolitik även i framtiden. Med dessa utgångspunkter kommer högerpartiet att utforma de partimotioner som senast nästa vecka skall presenteras i riksdagen.

Herr talman! Vi har redan fått veta vad som händer här i kammaren. I dagens nummer av den alltid välunderrättade tidningen Expressen står det: I dag fick Erlander sitt livs utskällning. Underrubriken är: Och TV har skärpt kuppbevakningen mot långpratare. Det är två intressanta sammanställningar. Jag tror att de ärade kammarledamöterna kan konstatera att åtminstone det första var en verklig Expressen-nyhet, alltså utan grund i verkligheten, ty lamare och tandlösare har jag inte märkt att oppositionen uppträtt vid något tillfälle som jag haft möjlighet att möta den här i kammaren. Det vill, herr talman, inte säga litet. Det skulle vara rätt intressant att ta upp åtminstone större delen av de synpunkter som nu kommit fram, och i den mån som tiden medger det skall jag försöka. Både herr Bengtson och herr Holmberg var inne på nödvändigheten av att skapa ett alternativ till regeringspolitiken. Det gläder oss mycket, men båda förklarade att det ju inte kan ske för dagen, utan man får se hur utvecklingen blir, och herr Holmberg hade de bästa förhoppningar om att det skulle kunna ske framemot hösten. Det är riktigt, herr Bengtson, att jag anser det vara en viktig demokratisk fråga att väljarna får besked om vilka olika alternativ de har att rösta på. Jag tror att det från allmän demokratisk synpunkt skulle vara utomordentligt värdefullt om oppositionen omedelbart började försöka forma ett regeringsalternativ. Herr Holmberg uttryckte förhoppningar om att det skulle lyckas, men får jag fråga representanterna för dubbelpartierna: Slog inte herr Holmberg definitivt sönder varje chans till ett gemensamt regeringsalternativ med sitt skattesänkningsförslag?

Herr Holmberg föreslår alltså, såvitt jag fattat honom riktigt, att man i samband med momsens införande skall sänka marginalskatterna, göra folkpensionerna skattefria och i nästa etapp — det var den enda reservation som jag fann — låta barnfa miljerna få lägre skatter. Han ansåg i visserligen något dunkla ordalag att den politik som regeringen för är näringsovänlig. Det får jag väl uppfatta på det sättet att han menar att den skattesänkning för näringslivet som budgetförslaget innebär är otillräcklig. Den innebär ju att när vi tar bort investeringsskatten och inför momsen, så blir det litet mer än 200 miljoner kronor som går till en skattesänkning för näringslivet. Han anser att skattesänkningen är för liten. Det betyder alltså, antar jag, att han inte vill att arbetsgivaravgiften skall införas. Han nämner energiskattens borttagande som ett önskemål, och så nämner han punktskatterna. Slutligen tar han upp diskussionen om försvaret och rekommenderar högerns linje i försvarsfrågan.

Ty det finns väl ändå ingen möjlighet att ni vill göra arbetet så lätt för oss att vi skulle kunna gå ut och säga till väljarna att detta är den samlade borgerliga oppositionens ekonomiska pre gram? Herr Holmbergs program måste vara utarbetat med hänsyn icke till kampen mot oss utan inför kampen med mittenpartierna om de väljare som ligger och flyter på högersidan. Jag skall också gärna litet utförligare gå in på en annan fråga. Jag kan ju lika väl ta upp den nu, herr talman. Jag hehöver lika litet som de andra talarna ha någon disposition av mitt anförande. Han rekommenderade att vi skulle ta lärdom av Norge. Det norska skatteförslaget är utomordentligt intressant. Som herr Holmberg nämnde är herr Bratteli, arbetarpartiets ledare, en av inspiratörerna till tanken på en om läggning, men den omläggning som den med borgerlig majoritet försedda kommittén nu på grundval av Brattelis idéer kommit till, den kan vi i varje fall inte i Sverige, det är jag övertygad om, få arbetarpartiet att ställa sig bakom. Vad betyder förslaget? Det betyder förutom de ting som herr Holmberg redogjorde för en skattelättnad för personer med 100000 kronors inkomst med omkring 9000 kronor — enligt andra uppgifter 12 000 kronor. Det är svårt att få ett säkert grepp om storleken. Låt oss hålla oss till den lägre siffran, 9000 kronor! För alla lägre inkomsttagare säger man att man stryker den direkta skatten upp till 30 000 kronors inkomst. Men man behåller kommunalskatten, och man genomför en så stark stegring av vad vi skulle kalla omsättningsskatten att kommittén själv räknar med att prisstegringen blir 6 procent. Dessutom säger kommittén — jag kan inte gå igenom alla detaljer, men jag skall gärna återkomma — att den prisstegring på 6 procent som det här är frågan om sannolikt inte räcker. Därtill uppstår till slut en brist på 300 miljoner kronor. Jag förstår efter herr Holmbergs anförande här att han är intreserad av det sista. En brist på 300 miljoner kronor måste ju vara mycket lockande för den svenska högern att ta efter. Men prisstegringen på minst 6 procent är ju det område där man skall ta de pengar med vilka man sänker marginalskatterna och åstadkommer en sänkning av 100 000-kronorsmannens skatt med låt oss säga 9 000 kronor. Jag kan förstå att högern ämnar slåss för ett sådant skatteförslag, men jag vill fråga mittenpartierna: Är ni beredda att med sådan entusiasm som herr Holmbergs rekommendera den skatteomläggning som den norska borgerliga regeringen tydligen ämnar framlägga? Herr Holmberg talar vidare berömmande om Norge. Det är ett i hög grad vänskapligt sinnat land, och jag har de bästa relationer till den sittande regeringen där. Det har jag i regel till alla sittande regeringar, så det är inte så konstigt. Jag vill därför inte alls rikta några angrepp mot den norska regeringens ekonomiska politik, den klarar sig något så när hyggligt. Men när den utveckling som sker i Norge betecknas som exceptionellt gynnsam, då skulle jag vilja be herr Holmberg läsa två aktstycken, nämligen Ekonomisk Revy — men den kanske han tror är sakkunnig och därför inte vågar läsa — samt Arbetsgivareföreningens tidskrift som heter Arbetsgivaren. Läs dem och upprepa sedan här i talarstolen de ljusa omdömena om den norska ekonomin för närvarande. Arbetsgivareföreningen bedömer läget såsom utomordentligt allvarligt. Nedgången i sysselsättningen är bekymmersam, arbetslöshetssiffrorna ligger något över dem som vi anser vara höga, alltså något över 2,1 procent. Läs som sagt dessa två tidskrifter, som jag har med mig här, och sedan kan vi resonera om huruvida inte läget i Norge är sådant att det finns all anledning att vara varsam med hänvisningar till utvecklingen där. Jag vill gärna säga att Norge har speciella bekymmer och svårigheter, jag gör inte något angrepp mot den politik som förs där det är möjligt att det inte har gått att göra bättre — men jag anser det rätt befängt att vi i Sverige med ett mycket bättre ekonomiskt läge anmodas att ta lärdom av den norska utvecklingen. När jag nu i alla fall bemöter herr Holmberg vill jag gärna börja från början. Han sade någonting om att den sittande regeringen saknar en fast utrikespolitisk kurs. Var försiktig, herr Holmberg! Herr Holmberg sitter dock som ledare för ett politiskt parti, som genom sina egendomliga ställningstaganden ganska nyligen har utsatt den svenska neutralitetspolitiken för betydande risker för missuppfattningar i utlandet. Jag skall inte ge mig in på herr Hjalmarsons utfärder till Bornholm, då herr Holmberg dock hade inflytande på högerpartiets politik, men jag vill fråga: Var hade vi stått i dag om vi följt högerns och folkpartiets anvisningar när det gällde behandlingen av EEC frågorna 1961 och 1962? Vi hade till ingen som helst nytta komprometterat den svenska utrikespolitiken. Vi hade kommit att framstå som människor som var beredda att för eventualiteten av tullsänkningar offra grunddragen i den svenska utrikespolitiken. Jag tror att herr Holmberg skall vara väldigt försiktig då han beskyller den nu sittande regeringen för bristande fasthet när det gäller utrikespolitiken. Han påstod vidare att jag inte klargjort min inställning att även vid demonstrationer skall respekten för ordningen upprätthållas. Jag vet inte vilka tidningar herr Holmberg läser — om det bara är Svenska Dagbladet, så kan jag förstå honom, ty denna tidning har följt sin linje i den här frågan med en envishet som har förvånat mig efter allt som gjorts för att påpeka för tidningen att den har fel. Samma dag som de här demonstrationshistorierna kom — det var den 21 december — så gjorde jag ett uttalande i Aftonbladet med anledning av en fråga huruvida jag ansåg att polisen hade handlat riktigt. Mitt uttalande har jag också med här, och jag kan läsa upp det. Det innehåller två satser, den första att polisen gav demonstranterna anvisning om en utmärkt demonstrationsväg. När demonstranterna inte accepterade det, får de själva ta konsekvenserna av sin handling. Detta uttalande, som gjordes den 21 december, påstår herr Holmberg att jag först den 4 januari efter äggkastningen hade panna att prestera. Det är möjligt att herr Holmberg bara läser Svenska Dagbladet. I så fall vill jag utan att göra reklam för andra tidningar säga: Det finns andra tidningar också som icke haft detta intresse att systematiskt framställa den svenske statsministern som undfallande när det gäller ordningens upprätthållande. Men sedan vill jag gärna göra den deklaratio nen, herr Holmberg, att lika strängt som jag håller på att ordningen skall upprätthållas, lika bestämt hävdar jag att demonstrationsrätten ingår i svenska folkets oförytterliga rättigheter. Det är en fördel att vi lever i ett land, där människorna vet att de har rätt att samlas på gatorna, samlas på demonstrationsplatserna och där framföra sina åsikter.

Låt mig fortsätta ett ögonblick med herr Holmberg. Han gav beröm åt oss i det förgångna. Vi har varit så duktiga förr, men nu är det ingenting med oss. Tänk att han orkar! När jag kom in i riksdagen, för många många år sedan, vad sade högern då? De sade ungefär så här: Tänk på den tiden när vi hade en verklig socialdemokrati, driven av ideella synpunkter! Tänk när vi hade Branting och Thorsson! Det var någonting. Men vad är det för ena som dyker upp nu — Per Albin, Wigforss och Möller. Vad är det för figurer? Så var tonen. Jag minns hur, Wigforss besvarade detta på sitt älskvärda sätt. Jag kan inte upprepa det därför att det skulle låta litet cyniskt när det kommer i min mun. Det lät inte alls cyniskt när Wigforss sade det. Jag hänvisar där bara till kammarens protokoll. Man jag skulle vilja ge er rådet: Kom inte med beröm om hur väldigt duktiga våra föregångare varit! Tyvärr kan jag ju inte returnera artigheten och säga att högerns föregångare varit så lysande, men kom inte med för mycket av den andan, ty vi kan peka på att vid varje remissdebatt där det har uppstått diskussion kring politiken, har vi alltid framställts som ynkryggar jämfört med de lysande föregångare, som vi egendomligt nog har blivit fostrade av. Därmed tror jag nästan att det inte är mycket kvar av herr Holmberg. Om jag upptäcker att det är någonting så kanske jag kan få återkomma så småningom, herr talman. Herr Dahlén begagnade sig av den vanliga metoden att ställa en massa frågor till mig. En del av dessa frågor var av den beskaffenheten, att han utgick ifrån att det här skulle naturligtvis inte statsministern svara på, ty det var för dumt. På det sättet får han en statistik som säger att regeringen fick tjugo frågor av oss, men statsministern svarade bara på en. Nej, det går inte att göra så den här gången, herr Dahlén. Det var sex frågor som herr Dahlén framställde, och dem skall jag — trots att det tar tid och trots att det delvis var ganska egendomliga frågor — försöka svara på. I detta sammanhang skall jag kanske också rikta mig till herr Holmberg: Anar ni vilken fräckhet det är mot det socialdemokratiska partiet att beskylla oss för att vara ointresserade av arbetslösheten? Jag hoppas att jag inte uppfattade herr Dahlén rätt, men jag tyckte faktiskt att han sade att vi medvetet skapar arbetslöshet för att förhindra löneglidning.

Att då gå och säga det som jag tror herr Holmberg antydde och herr Dahlén uttryckte klart, att det socialdemokratiska partiet saknar intresse för arbetslöshetsfrågorna, kanske t.o.m. bidrar till att skapa arbetslöshet — det är en sak som förgiftar och drar ner den politiska debatten på ett fullkomligt orimligt sätt. Herr Dahlén frågade om Sverige inte är intresserat av att försöka påverka andra stater ait föra en sådan politik, att de nuvarande kontraktiva beståndsdelarna i den ekonomiska politiken skulle kunna försvagas. Det är alldeles riktigt att en väsentlig del av våra svårigheter beror på att den europeiska kontinenten behärskas av teorier om att man skall kämpa sig igenom de nuvarande svårigheterna och försvara sina valutareserver genom en kontraktiv politik ungefär av 1920-talets borgerliga modell. Det är alldeles klart att detta är besvärligt. Men, herr Dahlén: Hur kan herr Dahlén framställa denna fråga till det svenska regeringspartiet? Herr Dahlén har en mycket betydelsefull ställning: han sitter med i riksbanksfullmäktige.

Jag är övertygad om att riksbanksfullmäktiges ordförande gärna står till förfogande med att berätta mera, om detta är nödvändigt. Jag föreställer mig dock att den frågan var ett missöde. Den tredje fråga herr Dahlén tog upp var: Har ni den uppfattningen att utvecklingen i hög grad är beroende på om vi kan skapa tekniska förutsättningar för en ökad produktivitet? Men, herr Dahlén, statsverkspropositionen innehåller ju svar på den frågan. Inte bara att vi nu för samman alla dessa ansträngningar för att leda teknisk forskning till en teknisk styrelse. Vi tror att det är en kraftig ef fektivisering. Inte bara att vi höjer anslagen för den tekniska forskningen, även i den nuvarande besvärliga situationen, kraftigare än det hela övervägande antalet nog så viktiga anslagskrav som förts fram. Vi har också skapat, på grundval av de erfarenheter vi under de senaste åren gjort, ett särskilt bolag som skall hjälpa till att föra ut till näringslivet de tekniska framsteg som vi hoppas skall komma fram med de nya forskningsmöjligheterna. Svaret på den frågan finns alltså så klart angivet i statsverkspropositionen, att denna tredje fråga är helt onödig, om herr Dahlén — som jag, med den välvilja jag alltid har, förutsätter — har bekvämat sig att läsa statsverkspropositionen. Vidare frågar han: Vad har ni gjort för att höja investeringarna? Den svenska regeringens politik har under hela denna tid varit att skjuta undan en rad ting från kapitalmarknaden för att få utrymme för industrins investeringar. Det har ju också gått ganska hyggligt.

De två länderna är Schweiz och USA. Alla de länder där vi framför allt vill konkurrera, såsom Västtyskland, Italien och England, har ju en lägre investeringsaktivitet än Sverige. Den fjärde frågan är alltså meningslös. Vi har verkligen försökt att bereda utrymme för en höggradig investeringsverksamhet i Sverige, ofta i strid med herrarna. Senast mötte vi högerns angrepp på ATP-fonderna som, om det hade lyckats, hade inneburit en väsentlig lägre investeringsmöjlighet och ett avsevärt minskat investeringsutrymme på den svenska kapitalmarknaden. Nästa fråga gäller vad vi har gjort för maskininvesteringarna. Är inte detta problem oroväckande? Svaret finns i statsverkspropositionen, herr Dahlén. Vi har där föreslagit en tioprocentig reduktion av skatterna på maskininvesteringar för att stödja dessa investeringar. Jag vet inte om herr Dahlén hade flera frågor. Jag skall gärna ta upp dem igen, om det behövs. Jag tror dock att jag ungefärligen har besvarat hans frågor. Om jag sedan övergår till det som väl skulle vara huvudämnet för dagens debatt, herr talman, måste jag säga att debatten kring budgeten väl ändå är otroligt förvirrad från den borgerliga sidan. Man märkte den djupa förvirringen redan när budgeten framlades, då en partiledare tyckte att det var en för snål budget — det var herr Holmberg, som ville ha ökad expansivitet och som nu närmare har utvecklat sin mening därom. Vad herr Wedén tänkte vet vi väl inte riktigt. Någonting var det väl han ville säga. Herr Hedlund tyckte dock att det var en bra budget. Alla tre hade sinsemellan olika bedömningar. Detsamma har vi märkt i dag. Alla tre partiledarna har dock en gemensam bedömning, nämligen att Sveriges ekonomiska läge är bekymmersamt. De kan t.ex. ta väldigt hårda tag och säga att läget är förtvivlat och stagnerande, att våra konkurrenter går om oss, och allt det som ni har hört här och läst i pressen. Herr talman! Om man tror att Sveriges ekonomiska läge är så förtvivlat och tror att vi befinner oss i en situation, där vi hotas att förlora vår ledande ställning som ett rikt industriland, måste man väl ändå samla sig till en kraftansträngning för att verkligen komma med förslag och idéer som skulle kunna stoppa en så olycklig utveckling. Men vad gör man? Ja, här har inte kommit fram en enda tanke på någonting nytt, utan här kommer man uteslutande med hänvisningar till sina gamla skattesänkningsförslag. Man kan inte föreställa sig att det gäller en situation, som, om den vore så förtvivlad som oppositionen skildrar den, skulle fordra någon form av nytänkande. Ja, herr talman! Jag fick i går i min hand ett aktstycke, som väl tyder på att åtminstone det ena av dubbelpartierna anser att det inte går att komma förbi att någonting här håller på att ske. Aktstycket är delvis recenserat i dag i Dagens Nyheter. Det är något slags försök till ett planeringstänkande, och det är väldigt intressant. Aktstyckets första del utgör, såvitt jag kan se vid en flyktig genomläsning, en tämligen anständig översättning av Schonfields »The Modern Capitalist», en bok som jag har tillåtit mig att vid två tillfällen rekommendera för kammarens ledamöter, därför att den verkligen innehåller ett försök till analys av den nuvarande ekonomiska situationen. Jag hälsar med tillfredsställelse att boken inköpts av folkpartiet och att den blivit föremål för någon sorts översättning. Visserligen är det två år för sent, men det är ändå bra. Eftersom herrarna har följt min föregående = litteraturanvisning, har jag kanske hopp om att ni följer också en annan rekommendation som jag vill göra, nämligen följande lilla tillägg: Glöm inte att det finns ett kapitel om Sverige i boken! Schonfield skildrar den svenska ekonomiska politiken som nära nog mönstergill, och det skulle vara bra om det komme till folkpartiets kännedom. Min tillfredsställelse minskas när jag tittar på de förslag herrarna tycks ha enats om och som vi väl får tillfälle att resonera om. Jag vill emellertid säga: Jämför dessa förslag, sådana som de refereras i Dagens Nyheter i dag, med LO:s betänkande av 1961 om samordnad näringspolitik. Observera fastheten, klarheten och stringensen i LO betänkandet och den rad av åtgärder som där föreslås och som vi — jag kanske kan medge litet för långsamt — har försökt realisera i svensk politik! Eller jämför det näringspolitiska betänkande som fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet gemensamt gav ut med herrarnas trevande försök! Såvitt man kan läsa ut, är väl innehållet i herrarnas förslag, om det finns något innehåll, att vi skall ha en mera politisk dirigering av Sveriges näringsliv. Det skall läggas upp en politisk nationalbudget i stället för den nuvarande, som utarbetas med hjälp av experter. Jag förstår mycket väl att den kloke herr. Hedlund inte står som undertecknare av detta program. Det skulle vara högst häpnadsväckande, om han hade undertecknat detta aktstycke, ty han vet ju ungefär var gränserna går för möjligheten till politisk dirigering. Nåväl, därefter skulle jag vilja säga att det i alla fall är ett försök att komma fram till någonting. De siffror som jag letade efter, när jag talade om investeringarna, kanske jag kan få läsa in i kammarens protokoll nu, eftersom de anknyter till ett av huvudnumren i herr Dahléns framställning. 1966 uppgick de svenska investeringarna till 640 dollar per invånare. Två länder låg före oss, som jag sade, nämligen Schweiz med 658 och Förenta staterna med 653, alltså nästan precis samma siffror som för Sverige. Därunder ligger Västtyskland med 511 och Italien, som man så ofta åberopar, med 218! Skulle vi inte kunna slippa höra talet om den väldiga eftersläpningen inom svensk industri och svensk investeringsverksamhet, i varje fall för 1966? Det allra viktigaste i herr Dahléns framställning var emellertid något annat. Han ansåg att man borde komma till rätta med kostnadsproblemet genom att förhindra att lönerna blir så stora som de är.

Om det är folkpartiets recept i den här situationen, res då ut till mina värmländska vänner i Jössefors och Nykroppa! Res gärna till Dalsland också, eftersom herr Dahlén är mera intresserad av det landskapet! Res till Bengtsfors och andra ställen och säg till de anställda där: Allt vi behöver göra för att klara Sveriges ekonomi är att sänka era löner! Jag tror att man bör vara väldigt varsam med sådana rekommendationer. Därför är jag också mycket varsam inför inviterna om en rundabordskonferens. Om ni inte kommer med andra recept än dem som ni presenterat vid denna remissdebatt, vad skall det då tjäna till med en rundabordskonferens? Om ni har några synpunkter på Sveriges ekonomi som skulle kunna leda fram till praktisk politik, då är vi självfallet villiga att resonera om saken. Men att resonera i nuvarande läge — då de recept som kommit har varit dels herr Holmbergs kraftiga skattesänkningsprogram och dels herr Dahléns resonemang kring lönenivåerna — det tror jag vore ganska meningslöst. Den budget vi lagt fram skildras — och tyvärr kom även herr Bengtson i Jönköping in på samma underliga teori — av de flesta borgerliga tidningar som bedrövlig. Den innehåller ingenting av värde; det är förstås inga nyheter; det är likgiltiga ting vi sysslar med. Jag tror att det kan vara väldigt intressant för kammaren att få höra vad som alltså skulle vara likgiltigt i svensk politik. Vad innehåller budgeten? Den domineras helt av kampen för sysselsättningens höjande, kampen mot arbetslösheten. 500 miljoner nya friska pengar kastas in där. Det är alltså strunt, ingenting att göra väsen av. Den innehåller kraftåtgärder för att klara de äldre arbetslösas situation. En delproposition skall framläggas, som sä kerligen kommer att tillfredsställa ganska långt gående krav. Det är heller ingenting att göra väsen av. Budgeten innehåller också, trots den nuvarande situationen, att folkpensionerna höjs. Det är ingenting. Den innehåller ett kraftigt stöd åt de handikappade. Anslagen till dem ligger för närvarande på rekordnivå. Den klyfta som finns mellan oss friska och de handikappade vill vi kämpa bort, vi vill söka få in dem i näringslivet. Det är ingenting. Budgeten innehåller ett stöd till glesbygdens folk. Än så länge är det mera trevande försök, men vi tar i alla fall ett steg i rätt riktning, det är åtskilligt som kommer. Budgeten innehåller ett stöd till miljöpolitiken och naturvårdsforskningen — mycket mer än man Över huvud taget haft möjligheter att göra på många, många andra områden. Familjepolitiken hånas ned här — det blev ingenting, säger man. Det blev i alla fall 300 miljoner på ett budgetår. Det är bagateller, det är ingen budget. Jag skulle kunna fortsätta. Detta är vad ni kallar strunt, oväsentligheter och likgiltiga ting. Budgeten går på område efter område in för att stödja medmänniskor i nöd eller för att höja deras standard. Det andra som karakteriserar budgeten är att vi kunnat göra detta utan att rubba på fjolårets rekordhöga bostadsbyggande. Jag tror att kammarens ledamöter erinrar sig hur debatten om bostadsbyggandet fördes under 1966 års valrörelse. Inte minst herr Dahlén har all anledning att tänka över hur orimliga hans påståenden var. Han ansåg ju att vi inte ens till 80 procent skulle kunna infria våra löften. Han lyckades få de tre O:na i TV:s utfrågning att tro på honom och inte på mig. Alla var intresserade av att höra hur mycket över de 80 000 lägenheterna som jag trodde att det fanns möjlighet att bygga. Jag tillät mig då att säga: »Vänta tills året är slut. Ingen vet någonting om detta förrän året är slut.» Nu vet vi det. Vi vet att hela denna kampanj var grundad på, jag vill inte säga lögner men missuppfattad statistik. Det fanns icke ett spår av sanning i 1966 års kampanj om bostadspolitikens sammanbrott. I fjol höjde vi siffrorna ytterligare, och när vi nu går in för en mycket kraftig förstärkning av arbetsmarknadspolitiken har vi likväl behållit bostadsbyggandet vid dess höga nivå. Vi har sagt att vi skall klara både ett högt bostadsbyggande och en kraftfull arbetsmarknadspolitik. Är detta en bild av ett land där regeringen sysslar med bagateller och struntsaker? Är det en bild av ett land där den ekonomiska situationen är dålig? Ja, läget skulle vara dåligt om vi för att klara dessa ting hade tvingats till en mycket kraftig upplåning. Budgeten innebär — vilket herr Dahlén inte tycks observera — en minskad upplåning jämfört med årets faktiska situation. Hans resonemang om att vi bäddar för en inflation är alltså fullkomligt grundlösa. Vi har i budgeten för nästa år en lägre upplåning än den upplåning som vi har i dagens situation. Vi har alltså inte ökat upplåningen, men vi har heller icke ökat skatteirycket. Den svenska ekonomin är alltså utomordentligt stark — eftersom vi har orkat med allt det jag nu i snälltågsfart har skildrat och eftersom vi kunnat göra det utan ökad upplåning och utan ökat skattetryck. Den styrkan har demonstrerats vid olika tillfällen. Jag vill erinra om att när t.ex. pundet devalverades, den danska kronan devalverades och den finska marken devalverades kunde vi med hänvisning till vår styrka säga: Vi kommer inte att följa devalveringen. Det var ett besked. Vad man vill kalla de borgerliga politikernas uppträdande i det sammanhanget kan vi väl dra en tystnadens slöja över. Den enda som genast gav ett klart besked var herr Holmberg, som ändå ställde sig på en linje som var klar och som ingen kunde ta fel på. I ett ögonblick då det verkligen fordrades att vi demonstrera de samling utåt, då det kunde tänkas att valutan blev hotad, hade de två mittenpartierna eller dubbelpartierna — mycket svårt att ta en position, och det bidrog naturligtvis till ökning av oron, den oro som kom till uttryck i valIutautflödet under de kommande veckorna. Vårt handlande vid punddevalveringen och de andra devalveringarna utomlands är, upprepar jag, ett uttryck för att vår ekonomiska styrka var fast, fastare än vad utlandet kanske hade tänkt sig. Prisstegringen har gått i mycket långsammare takt än tidigare. Jag tror att vi under de sista åtta månaderna har en prisstegring på ungefär en procent. Det är under sådana omständigheter inte förvånande att man nästan kan samla hur många vittnesbörd som helst om respekten för den svenska ekonomin. Det har kommit ut en bok på franska — jag hoppas att den också inköps till folkpartiets arkiv — som har gått ut i 400 000 exemplar. Den handlar om världsekonomin, och den är skriven av en av Frankrikes ledande journalister. Han säger att det finns fyra länder i världen som präglas av en stark dynamisk utveckling, en stark expansion och styrka, nämligen Förenta staterna, Canada, Japan och Sverige, således Sverige som det enda europeiska landet. Till exakt samma resultat kommer en amerikansk undersökning, där ett amerikanskt forskningsinstitut har påpekat att just dessa fyra länders ekonomi har den styrka som är avgörande för fortsatta framsteg. Men, ärade kammarledamöter, skulle vi ha haft den styrkan om vi hade haft en borgerlig regim? Vad hade en borgerlig regim betytt? Den skulle ha betytt under långa perioder överbud och belastningar på vår ekonomi, överbud som skulle ha lett till prisstegringar och ökad inflation; den skulle icke ha lett till den ekonomiska styrka, den starka valutareserv, som vi för närvarande förfogar över. | Det är uppenbart att i det förflutna har herrarna icke något som helst stöd för edra anspråk på regeringsmakten. Det är väl uppenbart att edra förslag hade lett till en försämrad svensk ekonomi.

Man kan urskilja två inslag i detta läge. Vi har för det första en kraftig konjunkturnedgång, som förvärras genom de valutaspekulationer som många länder gör sig skyldiga till; det gäller inte minst de här amerikanska tingen, som är naturliga och lättförståeliga mot bakgrunden av Amerikas situation för närvarande. Men det är ett faktum att de ändå pressar på en redan svag konjunktur. Detta är ju ett obestridligt faktum, och vad skall vi göra åt det? Ja, vi gör vad vi brukar göra i sådana situationer. Vi ökar kraftigt den svenska budgetens insatser på nyckelområden. Hela budgeten är ju ett uttryck för en strävan att på samma sätt som vi är vana vid möta en konjunkturnedgång. Vi beklagar att inte andra stater gör något liknande. Då skulle vi uppenbarligen ha en chans att komma ur den konjunkturnedgång som vi för närvarande kämpar med, och detta trots de amerikanska nödtvångsåtgärderna och besvärligheterna med England. Jag kan än en gång försäkra, herr talman, att den svenska regeringen i eget intresse och av intresse för Europas ekonomi gör sitt yttersta för att påverka de andra staterna att föra en expansiv politik. Den budget som är framlagd innebär icke ett accepterande av den kontraktiva ekonomiska teori som tyvärr härskar i stora delar av Europa för närvarande. Det är det ena inslaget i situationen. Det andra är att Sverige i likhet med alla andra högt industrialiserade länder för närvarande genomgår en omställningsprocess, som vi kallar för strukturomvandling. Det besynnerliga är att man inte observerar hur avgörande för läget det är att denna strukturomvandling kommer i en situation då av andra skäl, framför allt valutaskäl, en allmän europeisk depression bryter fram. Det är verkligen beklagligt att man på den borgerliga sidan inte observerar att här är det fråga om två i och för sig skilda utvecklingslinjer, som när de sammanfaller på det sätt som de hotar att göra nu, fordrar en utomordentligt kraftfull och beslutsam motaktion. Vi vet, och på den punkten är det lätt att belägga det, att redan under högkonjunkturens dagar, redan i början av 1960-talet, började socialdemokratiska partiet — först fackföreningsrörelsens teoretiker, men också en rad av dem vi brukar använda inom partiet såsom ekonomiska vägledare — att varna. Vi upplever, sade de, en högkonjunktur, vilket i och för sig är bra, men bakom denna högkonjunktur finns det vissa risker. Högkonjunkturen lockar nämligen i sig själv fram en så utomordentligt snabb teknisk omställningsprocess att den förvandling, som vi just nu hälsar med tillfredsställelse, under den närmaste tiden kan komma att gå ännu snabbare och ställa människorna — de arbetslösa, tjänstemännen och företagarna — inför utomordentligt svårlösta problem. Var fanns ni då när det från fackföreningsrörelsens, från det socialdemokratiska partiets och regeringens sida framhölls att vi lever i ett samhälle i snabb förändring? En av våra slogans som ni då skämtade med löd: »Trygghet i föränderlighetens värld.» Den slungades ut i en situation då det var högkonjunktur i landet som en varning för att det bakom högkonjunkturen fanns risker för en omställningsprocess som kunde komma att ställa enskilda människor, framför allt löntagare men även företagare, inför mycket svårlösta problem. Vad gjorde ni då? Jo, högern föreslog att man skulle minska på anslagen för arbetsmarknadspolitiken. Man ville ta bort 25 miljoner kronor från anslagen till omskolningsverksamhet i en situation där det var alldeles uppenbart att omskolningen för det nya samhället var av väsentlig betydelse. Förstår högern så litet av vad som krävs i föränderlighetens samhälle att man föreslår en minskning av anslagen till arbetsmarknadspolitiken och till utbildningen på arbetsmarknaden. Den grinighet som utmärkte folkpartiets båda motioner — 1959 och 1960 års motioner — är ju fantastisk mot bakgrunden av vad vi nu vet om den ekonomiska utvecklingen. Man kunde t.ex. läsa i folkpartiets press att det var farligt att bygga ut arbetsmarknadspolitiken på det sätt som sker därför att det ger för mycket makt åt Bertil Olsson — »Bertil-Olssoneriet» kallade man det. Det var mycket lustigt och kvickt. Men för oss som begrep att vi inom kort kunde stå i en situation där det är nödvändigt att ha en kraftfull, rörlig arbetsmarknadspolitik, var det inte lika roligt som på folkpartiets dagstidningars redaktioner, där man hittade på klyschan » Varning för Bertil-Olssoneriet». Vi har nu byggt upp en arbetsmarknadsorganisation som är effektiv på ett helt annat sätt än den som skulle ha blivit följden med en borgerlig grinig inställning till arbetsmarknadspolitiken. Det har vi en otrolig nytta av i dag. Var skulle vi ha stått i dag utan den effektiva arbetsmarknadsorganisation som byggdes upp under högkonjunkturen, men med sikte på de förändringar som nu kommer? Det är här som herrarna står helt tomhänta. När vi talar om nödvändigheten av att driva en effektiv näringspolitik på grundval av våra erfarenheter i föränderlighetens samhälle, säger ni bara: »Sänk skatterna — sänk skatterna för företagarna, så klarar sig det hela.» Jag är övertygad om att den politiken är ett katastrofalt misstag för de partier som gett sin anslutning till den, och jag avvaktar med intresse svaret på de frågor jag har ställt.

Herr talman! Statsministern började sitt anförande på det sedvanliga sätt som han använt i många år och som vi känner till. Han betecknade oppositionens kritik som lam och tandlös, och sedan använde han ungefär en timme åt att med allra största intensitet söka bemöta det som sagts från oppositionens sida. Men det som man inte fick höra något om och som man hade väntat sig av landets statsminister var svaret på frågan: Var finns de konstruktiva linjer som vi skulle behöva tillämpa för att förbättra situationen för vårt land och kunna upprätthålla en hög produktion och en hög levnadsstandard? Statsministern undrade om gruppledarna inom oppositionen hade läst finansplanen. Ja, jag citerade finansplanen ett tiotal gånger, men det togs inte i något fall upp av statsministern. Jag framhöll bl.a. att finansministern i förra årets finansplan säger en sak om de kommunala investeringarna och nästa år säger någonting annat. En av de centrala punkterna, nämligen näringslivets investeringar, behandlar statsministern helt lättvindigt. Han sade inte många ord därom, och det som sades hade en polemisk ton. Herr statsministern sade att den kloke herr Hedlund sagt att budgeten var bra. Herr Hedlund nämnde inte direkt att den var bra, men speciellt en sak sade han, som det kan vara lämpligt för regeringen att lyssna på. Han sade att det borde ha varit bättre utrymme för investeringarna. Där är en av de centrala punkterna som hans excellens herr statsministern Tage Erlander kanske skulle lyssna till och behandla litet mera. Men som vanligt när det är brist på konstruktiva linjer i statsministerns anförande räddade han sig över till att tala om något annat — herr Holmbergs anförande. De gamla sakerna med skattesänkningar hade naturligtvis upprepats i herr Holmbergs anförande. Herr statsministern vet att mittpartierna inte delar herr Holmbergs uppfattning, och så räddade statsministern sitt anförande genom att ägna den allra största delen åt att polemisera mot herr Holmberg. När jag i mitt anförande sade att den socialdemokratiska regeringen är en initiativlös administrationsregering, är det på sitt sätt glädjande att statsministern anser att det är en lam och tandlös kritik. Då vill det nämligen till att jag säger mycket mera för att det skall bita på herr statsministern. Jag ber ändå att få upprepa det. Jag har på punkt efter punkt visat att regeringen har misslyckats — i fråga om bostadspolitiken, i fråga om familjepolitiken, genom att man inte fått någon arbetslöshetsförsäkring till stånd, etc. På en hel rad centrala områden har man icke genomfört någon genomtänkt samordnad politik, utan det har blivit ett pusslande och lappande här och där. I dag hade vi väntat få höra något mer konstruktivt. Det uteblev tyvärr. Jag vill sedan, herr talman, i tur och ordning behandla några av de punkter som statsministern anfört. Förhållandena i Norge t.ex. är ett intressant ämne. Minns de ärade kammarledamöterna, när regeringen Gerhardsen skulle lämna in, vilka olycksspådomar det socialdemokratiska partiet förde fram? Man trodde att allting skulle gå på sned i Norge, när det inte längre var en socialdemokratisk regering. Det kan då vara intressant att titta på vad konjunkturinstitutet nu säger. Bruttonationalprodukten i Norge beräknas enligt konjunkturinstitutets uppgifter ha ökat med omkring 4,5 procent. Det är ett vackert resultat. Arbetslösheten är låg, även om nivån under senare delen av 1967 var något högre än under 1966. Bra saker att tänka på för statsministern i Sverige. Vidare väntas den totala produktionen för nästa år öka med 4 procent och bytesbalansen därmed minska med 700 miljoner. Det finns nackdelar för Norges del, men också en hel del som är mycket förmånligt. I varje fall kan man konstatera att olycksspådomarna inte har slagit in, utan att regeringen Borten har hävdat sig minst lika bra som regeringen Gerhardsen gjorde. Det är också en hälsosam sak för vårt land att tänka på. Statsministern är anspråkslös i fråga om en av de centrala frågorna, nämligen när det gäller att höja investeringarna. Det har gått hyggligt, säger statsministern. En procents ökning anser statsministern vara »hyggligt». Jag tycker icke att det är en hygglig ökning i fråga om investeringarna. Vi vet att Sverige i en allt mer hårdnande konkurrens måste försöka att på allt sätt hävda sig. Statsministern betonade vad jag sade i mitt första anförande att strukturrationalisering är mycket betydelsefull. Statsministern glömde emellertid alldeles bort att tala om varför man gått ner från 500 miljoner till 200 miljoner i anslag till investeringsbanken och varför investeringsbanken inte satt i gång någonting ännu. Det glömde statsministern tyvärr bort under sitt en timme långa anförande. Herr statsministern sade också att oppositionens mening väl var att det skulle bli en mera politisk budget. Herr statsministern gör ofta det misstaget att han för samman alla tre oppositionspartierna och säger att »de» anser. Hans excellens gör ingen som helst åtskillnad på vad herr Holmberg har sagt och vad jag har sagt i mitt anförande. Statsministern påstod alltså att oppositionen önskade en mera politisk budget. Nej, vi anser inte det, utan vad vi önskar är en bättre planlagd budget. Det är det vår kritik gått ut på. Vi hade också väntat oss att statsministern skulle ta upp en så viktig angelägenhet som «arbetsmarknadens problem mera ingående. Icke ett ord sades i statsministerns anförande om arbetslöshetsförsäkringen, vilket är en mycket central fråga. I och med detta har jag gjort några reflexioner om hans excellens statsministerns första anförande här i år. Visst kan vi erkänna att vissa saker som statsministern påpekade är bra, t.ex. åtgärder för att hjälpa äldre arbetslösa. Om jag får lätta upp debatten litet, vilket jag tror hans excellens statsministern uppskattar, vill jag erinra om vad en värmlänning, Fridolf Rhudin, sade när ban satt och spelade dragspel: »Jädrar vad det låter vackert när man råkar klämma till på rätt knapp någon gång!» Det är klart att även inom politiken uträttar alla partier vissa bra saker. Jag anser dock att det är riktigt att framföra en hård kritik mot regeringen, ty den konstruktiva linje som man skulle kunna förvänta sig saknas.
Herr talman! Statsministern talade med sådan inlevelse om norska förhållanden att man nästan fick en känsla av att han bättre skulle passa som oppositionsledare i Norge än som regeringschef i Sverige. Man märkte en aning av det vanliga förakt som statsministern öser över de två miljoner väljare som röstar på de demokratiska oppositionspartierna. Underförstått i hela hans argumentering är som vanligt att de inte kan veta vad de röstar på. Herr statsminister! Jag tror att statsministern inte behöver bekymra sig så mycket över dessa två miljoner. De har förut vetat vad de vill, och de kommer att veta det nu också. Regeringsfrågan har emellertid också en annan intressant sida. Herr Erlander skälver när han kommer in på den punkten, och jag förstår honom väl. Jag uppmärksammade också en hel del av vad herr Holmberg sade i fråga om skattesäkningar, och jag väntade med spänning på att herr Holmberg skulle komma till slutsummeringen av frågan hur skattesänkningarna skall täckas — om det skall ske gerom andra skattehöjningar eller genom att helt gå in för en ökad upplåning. Såvitt jag kunde förstå fick jag inte något svar som jag kunde tänka mig vara rimligt i detta sammanhang. Jag hoppas därför att herr Holmberg återkommer. Jag håller nämligen med herr statsministern om att i varje fall sett från foikpartiets sida var herr Holmbergs första redovisning otillfredsställande. Herr statsministern har ju erfarenhet av hur man gör regeringar även med andra partier och hur det då sker en viss tillnyktring. Jag hoppas att så skall ske även i detta fall. Statsministern är mycket förtjust över att han läst en engelsk bok av Schonfield, som han tydligen läste för ett bra tag sedan. Jag är ledsen att behöva säga honom att den utredning som kommit till stånd på folkpartiets initiativ omnämner utom Schonfields bok också 33 andra. Jag ber att statsministern läser dem. Sedan kan vi återkomma och resonera något förnuftigare och kanske även mindre överspänt från statsministerns sida. Jag ställde en rad dumma frågor, sade herr Erlander. Jag skall givetvis bara uppehålla mig vid dem med hänsyn till de hyperintelligenta svar jag fick på dessa frågor. Statsministern trodde att jag ville påstå att socialdemokraterna inte är intresserade av arbetslöshetsfrågorna. Nej, det har jag aldrig sagt. Och när jag förde fram en rad olika förslag om hur man skulle komma framåt i det svenska samhället och få mindre arbetslöshet, så var det ur den synpunkten att jag trodde att vi hade ett gemensamt intresse på denna punkt. När jag talade om lönepolitiken så var det ur den synpunkten som jag också trodde att vi hade gemensam, nämligen att en inflaiion alltid i längden kommer att leda till sämre förutsättningar för svenska folket att ha en god sysselsättning, att kunna ha goda exportmöjligheter. Det är ju självklart att statsministern vet detta. Man undrar ibland om han inte hör på. Om han hör på, har han kanske inte förmåga att fatta vad man säger. I varje fall var det uppenbart att han i detta fall ville missförstå. Men om statsministern nu vill starta en indignationskampanj kring sin egen politik, då finns det andra utgångspunkter än mitt anförande. Han kan ju starta med Aftonbladet. Herr Erlander läste upp tidningsuttalanden och det skall jag göra också, ur Aftonbladet. Där står det: »Herr Sträng har en tendens att tala något lättsinnigt om arbetslösheten. I finansplanen resonerar han om en framgångsrik sysselsättningspolitik och en moderat arbetslöshet, och i går talade han om balans på arbetsmarknaden.» Och så säger Aftonbladet: »Riktigt så känns det inte för de berörda.» Tänk, det tror jag att Aftonbladet har rätt i. För en gångs skull kommer det något korn därifrån. Herr statsministern talade också om en fransk bok. Det är ju mycket bra att statsministern ägnar sig åt dessa studier. Men jag vill returnera statsministerns turnering till mig: Det hjälper inte dem som är arbetslösa i Arvika och inte heller i mitt hemlandskap Dalsland att statsministern läser utländska böcker, utan vad som betyder något är de faktiska resultat man ser i dagens Sverige. Här trodde jag att det fanns möjlighet för att statsministern skulle vilja föra ett resonemang om olika vägar att komma fram. Jag har ju markerat att det är det vi försöker göra i Sverige när vi har delade meningar i olika frågor. Här blir det emellertid ett blankt nej från socialdemokratin. Man vet själv bäst hur man skall göra. Man vill inte höra på andra. Det är klart att väljarna som nu är arbetslösa och som känner fruktan för sin sysselsättning givetvis också kommer att notera att socialde mokratin klarar detta bäst utan inblandning från någon annan och, herr talman, tydligen också utan att man försöker att verkligen skapa en samordning i Västeuropa. Det är återigen så att jag inte vet om statsministern hörde på vad jag sade eller om han inte ville fatta det. Herr statsministern gjorde helt plötsligt gällande, att det skulle vara möjligt för de olika nationalbankerna ensamma att se till att vi får en gemensam ökad ekonomisk expansion i Västeuropa. Jag talar framför allt om Frankrike och Västtyskland. Tror verkligen statsministern att man kan klara detta utan att regeringarna medverkar? Det är på den punkten jag har efterlyst ett initiativ från den svenska regeringen. Jag går så vänligt fram, herr talman, så jag säger, att statsministern inte medvetet missförstod min fråga, utan jag tolkar hans svar som ett nej. Även på denna punkt är den svenska socialdemokratiska regeringen sig själv nog; man vill inte försöka få ett gemensamt regeringsinitiativ för Västeuropa. Sedan, herr talman, när vi inom folkpartiet om några dagar lägger fram en motion rörande den aktuella sysselsättningssituationen och kräver förslag för de närmaste månaderna, då vore det intressant att få en ny debatt med statsministern om vem som vill göra något för dem som blivit arbetslösa.

Herr talman! Statsminister Erlander var som vanligt irriterad och indignerad i sin replik. Det började med att han inte tyckte om att jag indirekt och även direkt berömde hans föregångare, Per Albin Hansson och Branting. Jag nämnde dem inte vid namn, och i själva verket var det inte de personerna jag avsåg utan det var herr Erlander själv jag riktade mig till. Herr Erlander har nämligen suttit i regeringen så länge att herr Erlander är sin egen föregångare. Om vi sedan övergår till herr Erlan ders anförande så kände man ju till punkt och pricka igen det från den 19 januari 1967. Han använder samma metod. Det börjar med att varje tal om en skattereform får statsministern att rysa. Det fortsätter med att han försöker misstänkliggöra högerpartiets förslag till en stor skattereform över flera år. Han går vidare med att försöka splittra borgerligheten, och han återkommer med ett försök att misstänkliggöra högerpartiets utrikespolitiska linje. Statsministern har samma metod år efter år. Låt mig ta upp utrikespolitiken. Statsministern gick tillbaka till 1950-talet och till Jarl Hjalmarson för att få en utgångspunkt för sin diskussion — det gällde neutraliteten och Bornholm. Jag vill fråga statsministern: Har regeringen för avsikt att behandla mig på samma sätt som regeringen behandlade Jarl Hjalmarson under 1950-talet? Jag är inte rädd för svaret. Tala om hur regeringen vill ha det på den punkten! Statsministern gick sedan över till EEC-problemet och frågade: Var hade vi stått i detta land om vi hade fullföljt den linje som högerpartiet och folkpartiet pläderade för 1961? Jo, svarar jag, vi hade stått säkrare, därför att vår linje år 1961 innebar en önskan att ansöka om fullt medlemskap i EEC med förbehåll för neutraliteten. Vi hade då i dag inte varit så beroende som vi nu är av exempelvis England. Vi hade säkerligen, om man hade varit förutseende nog i början av 1960-talet, i dag stått närmare EEC än nu. Sedan tog statsministern upp utrikespolitiken. Jag vill säga, att i dag är förhållandena helt omkastade. I dag är det regeringens försvarspolitik som äventyrar vår utrikespolitik på lång sikt. I dag är det den kraftiga nedskärningen av försvaret som inleddes för två år sedan som — tidigare än vi trodde — kan komma att innebära, att vi icke kan sätta makt bakom vår neutralitetspolitik och vår alliansfria politik. Det var dock redan förra året fråga om en nedskärning i förhållande till 1963 års försvarsbeslut med en miljard kronor, vilket statsministern kan läsa i sin egen statsverksproposition från förra året. Och det fullföljs av en nedskärning även i år. Statsministern beskriver sedan Sverige som ett av de ekonomiskt mest stabila länder som finns i världen. Han måste visserligen gå till Servan-Scheibert, en fransk journalist som har skrivit en bok, där bl.a. Sverige nämns. Men, som herr Dahlén säger, i dag har vi 100 000 arbetslösa, helt arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadsstyrelsens åtgärder. Det är ju det som är problemet. Det är inte vad en fransk journalist skriver. Vi är också överens om att omskolning, beredskapsarbeten, utbildning och lokaliseringspolitik är områden som man måste satsa på. Därvidlag diskuterar vi inte med regeringen. Vi har sagt att allt detta är riktigt. Men vi på den borgerliga sidan vill gå längre. Vi vill bl.a. ha en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, och vi menar att insatserna för att stödja näringslivet i syfte att få fram fler sysselsättningstillfällen måste vara större än vad som framgår av statsverkspropositionen. Slutligen, herr talman, blev jag förvånad över statsministern lättvindiga sätt att behandla Norge i detta sammanhang. Norge har säkert sina problem. Jag har emellertid läst i årets finansplan, som väl statsministern också har läst, att Norge är ett av de västeuropeiska länder — det finns bara två till — där man synes kunna räkna med en betydande tillväxt i den ekonomiska utvecklingen. Det har man inte kunnat säga om Sverige.

Herr talman! Jag försöker förgäves föra upp debatten på en högre nivå, men det är inte så lätt att göra det efter de nu hållna anförandena. Mest illa ute är herr Dahlén. Han tycks inte ha förstått någonting av vad jag yttrade om den svenska regeringens strävan att försöka få fram en expansiv politik i Europa. Jag vet inte hur man skall göra för att fästa herr Dahléns uppmärksamhet på vad den svenska regeringen gör i det avseendet. I november månad var ekonomiminister Wickman nere vid OECD:s ministermöte och gjorde en demarche exakt av denna typ — precis det som herr Dahlén nu beskyller oss för att inte göra. Det var inga hemliga överläggningar. De refererades i alla tidningar — jag hoppas också i de tidningar som herr Dahlén läser. Men till yttermera visso har vi skickat ut herr Wickmans anförande till utrikesnämndens ledamöter. Jag hoppas att det är gjort, det var i varje fall meningen att det skulle ske. Har det inte skett, så har anförandet i varje fall återgivits i pressen.

Vi beklagar att vi inte kan göra mer, men vi har gjort långt över vad andra länder orkat med i förhållande till vår storlek. Det var den ena saken. Och om den sade jag att det är besynnerligt att en ledamot av riksbanksfullmäktige skall stå här i riksdagen och låtsas vara okunnig om detta. Beträffande den andra frågan, regeringens initiativ, upplyste jag om ungefär vad jag sagt nu. Jag vill tillägga att alla handlingar i det målet är offentliggjorda. Vi kommer icke att förtröttas på denna punkt. Vi kommer att försöka att tala, men de övriga ländernas regeringar är nästan lika döva på denna punkt som herr Dahlén. Det går inte att få dem att acceptera det vi anser vara en klok och vettig, expansiv ekonomisk politik. Jag kanske kan avslöja en sak för att visa vårt intresse. Den saken är inte offentlig, men den kan belysa vad vi tog uppför länge sedan. Innan den engelska labourregeringen tog över makten 1964 hade vi en överläggning på Harpsund med en rad av ledarna för Internationalen. Wilson var där liksom en rad av de övriga ledande politikerna. Huvudöverläggningsämnet var: Hur skall man inför den valutakris — som vi redan 1964 begrep skulle skapa en möjlighet till stagnation i Europa — klara dels likviditetsproblemen och dels möjligheten att påverka regeringarna i expansiv riktning? Jag nämner detta, herr talman, för att visa hur orimligt det är med herr Dahléns vidhållande av att regeringen saknat intresse för dessa frågor. Sedan ytterligare några ord om Norge. Jag har varit mycket varsam med mina omdömen om Norge. Norge har speciella besvärligheter och problem. Jag har därför inte ett ögonblick sagt, att det är en bedrövlig politik som förs där. Jag tar inte sådana ord i min mun när det gäller andra länders regeringar. Men jag har sagt att det är helt orimligt att framställa Norge som ett föredöme för Sverige. Vår ekonomiska utveckling är långt gynnsammare. Den arbetslöshetsutveckling, som man för närvarande har att räkna med i Norge, ter sig ur alla synpunkter som minst lika oroande som utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Det har jag sagt, och det står jag vid fortfarande. Det skatteförslag, som här höjdes upp till något så märkvärdigt, har jag också givit mitt erkännande åt. Vissa av grundtankarna är fullt acceptabla. Men vi kommer icke att medverka till en sådan skatteomläggning som innebär, att man vältrar över på löntagare och konsumenter att bära lättnader för de större inkomsttagarna. När herr Holmberg säger att jag sagt detta många gånger förut, så är det riktigt. Jag har alltid haft precis den formuleringen: Vi kommer icke att medverka till en skattereform som har den innebörden, att man vältrar över kostnaderna för de större inkomsttagarnas skattelättnader på löntagare och konsumenter. Jag sade det i fjol, och jag har all anledning att säga det igen. Herr Holmberg har den motsatta uppfattningen, och därför kommer vi alltid i konflikt med varandra på denna punkt. Herr Holmberg påstå att jag försöker att splittra borgerligheten. Men, herr Holmberg, det är inte jag som splittrar borgerligheten. Jag har ingenting emot att ni går samman. Det är ju herr Holmberg som splittrar borgerligheten. Ett så aggressivt mot mittenpartierna riktat anförande, som han nyss höll från denna talarstol, måste ju framkalla de reflexioner som herr Bengtson och herr Dahlén gjorde. Både herr Bengtson och herr Dahlén gav mig rätt i mitt påstående, att på det sätt får inte politik skötas som det herr Holmberg angav. Ett sådant anförande kan inte vara riktat mot den socialdemokratiska regeringen, utan det måste vara riktat till de marginalväljare som flyter mellan högern och dubbelpartierna och som högern har en möjlighet att dra till sig. Det är ett angrepp från herr Holmberg på borgfreden under borgfredens täckmantel när han lägger fram ett skattesänkningsprogram, som herr Dahlén, herr Bengtson och jag betraktar såsom helt orealistiskt. I den regering som ni tror att ni skall bilda har ni följaktligen beträffande denna viktiga fråga diametralt motsatta uppfattningar, vilket är intressant. Men, sade herr Bengtson — eller herr Dahlén — herr Erlander vet att det går att jämka ihop olika ståndpunkter. Så skedde ju när det gällde socialdemokraternas koalitionsregering med bönderna. Tro nu inte att jag skall bli någon barnmorska för dessa födslovåndor. Dem får ni klara bäst ni kan! Skillnaden mellan vår koalition och er är följande. Vi gjorde upp ett regeringsprogram. Sedan kom vi överens om att det fanns vissa frågor som vi inte var överens om. Det är mycket viktigt att man kommer överens om vad man inte är överens om. Dessa frågor skulle då inte få aktualiseras. Vad herrarna gör är att ni säger, att nog skall vi kunna lirka ihop vår koalition när herr Hedlund och herr Erlander lirkade ihop sin. Ni låter bli att behandla de frågor där ni har delade meningar. Ni skall alltså inte ha några skatter då, utan Sverige skall bli ett idealland? Ni är oense på alla punkter som ni måste ta ställning till. Skatterna är ni oense om, så dem bryr ni er inte om. Det är en lysande tanke. Jag gratulerar Sveriges folk, sedan det har fått denna enhetliga regering i borgfredens tecken. Det blir inte i år, men det kan bli någon gång i framtiden, då även herr Holmberg har blivit sin egen dubbelgångare eller gengångare, eller vad det var han talade om. Det tar nog sin tid, såvitt jag kan förstå. Herr Holmberg talade om försvarsfrågan.

Hur skall det bedömas, om man är vän av att försvara neutralitetspolitiken? Är det klokt att säga att ett försvar, som kostar mellan 5 och 6 miljarder kronor, är betydelselöst och inte längre en stabiliserande faktor när det gäller neutralitetspolitiken? Jag tror att ni även på denna punkt skall tänka ett ögonblick på vilket ansvar också ni har när ni gör era uttalanden. Herr Holmberg! I den nuvarande ekonomiska situationen i världen kan herr Holmberg gå till vilket land som helst utom USA, som befinner sig i ett krig, och utom Portugal, som också är invecklat i ett krig, och se efter om inte försvarskostnaderna reduceras. Starka reduktioner av försvarskostnaderna läste vi om i engelska tidningar häromdagen. Överallt reducerar man försvarskostnaderna under det ekonomiska trycket. även härvidlag befinner vi oss i en oändligt överlägsen situation. Vi behöver icke reducera försvarskostnaderna. Vår ekonomiska styrka är sådan att vi i motsats till praktiskt taget alla länder, som icke befinner sig i krig, har möjlighet att vidmakthålla försvarsutgifterna. Är inte det någonting att sätta värde på? Betyder det inte någonting för herr Holmberg och försvarsvännerna att det finns i Sverige en så stark ekonomi att vi icke behöver följa exemplen från praktiskt taget alla andra länder? Herr Holmberg frågade, om vi kommer att behandla honom på samma sätt som vi behandlade herr Hjalmarson i slutet på 1950-talet. Det beror helt och hållet på vad herr Holmberg tar sig till, och det har ju inte vi någon möjlighet att påverka. Om herr Holmberg bryter med den svenska neutralitetspolitiken, kommer han att underkastas precis samma behandling. Vi kommer inte att göra någon skillnad mellan herr Holmbergs föregångare och honom själv. Av de uttalanden som herr Holmberg gjort här föreställer jag mig emellertid att den tanken icke föresvävar honom, utan att han med litet gnölande kommer att sluta upp bakom den svenska neutralitetspolitiken. Min röst är sådan att herr Holmberg alltid blir så ledsen, när han hör mig tala. Jag kan inte hjälpa att rösten är litet sträv ibland, men jag skall försöka tala i de allra mildaste tongångar i fortsättningen, så att inte herr Holmberg går hem och gråter efter den här debatten, ty det vore tråkigt. Vad jag sagt är att man blir upprörd, när två ledare för oppositionen anklagar oss — den ene för att vi velat skapa arbetslöshet, den andre för att vi inte har intresse för arbetsmarknadsfrågorna. I en situation, då hela budgeten är upplagd som en kamp för sysselsättningen och mot arbetslösheten, har man panna att framställa läget på det sättet!

Är det så svårt att förstå att jag finner det djupt orättfärdigt — oberoende av tonen, om jag nu låter sträv. Ingenting mera förolämpande har sagts i denna debatt än att vi skulle sakna intresse för arbetsoch sysselsättningsfrågorna. Trots att tiden är långt framskriden och blir det ännu mera vill jag säga några avslutande ord om dessa ting. Vi aktualiserade en ny arbetsmarknadspolitik för ungefär 10 år sedan. Den möttes av motstånd från er. Ni förstod inte att det även under en högkonjunktur kan vara nödvändigt att förbereda sig för — rent av av högkonjunkturen framkallade — förändringar inom näringslivet. Nu står vi i en situation, då jag har försökt skildra, så gott jag kunnat, hur konjunkturerna har vikit i många av våra avnämarländer. Samtidigt sker en forcering av den omställningsprocess som bygger på nya tekniska framsteg. Då lanserar socialdemokratin — precis som för 10 år sedan — en ny ekonomisk politik, som vi har kallat för näringspolitik. Jag trodde inte att jag skulle behöva utveckla vad den innebär.

Vi vill förena tryggheten i anställningen med en ökad framstegstakt. Detta har vi så ingående utvecklat vid mängder av tillfällen, att jag inte kan förstå att man anser att vi ånyo borde ha tagit upp en diskussion på de här punkterna. Men gärna för mig, om ni anser det nödvändigt. Då säger ni visserligen att ni kan acceptera en konjunkturpolitik. All right, det är bra ni är i det avseendet bättre än ni var för tio år sedan; och jag hoppas att ni om tio år också skall vara bättre än ni är i dag. Ni kan acceptera en konjunkturpolitik, all right — men det fordras någonting mer i dag för att näringslivet skall kunna hålla i gång. Och för övrigt: Är verkligen er anslutning till arbetsmark nadspolitiken alldeles äkta? Det frågar man sig när man hör med vilket förakt ni talar om att deltagarna i utbildningskurser egentligen också är arbetslösa. Är studenterna vid våra universitet, gymnasisterna och alla andra som deltar i olika slags utbildning arbetslösa människor? Menar ni att den utbildningsverksamhet, som vi här har startat, saknar varje betydelse ur utbildningssynpunkt? Faktum är att över 90 procent av kursdeltagarna får anställning i bättre yrken, men det viftas bort både av herr Dahlén och av herr Holmberg som någonting betydelselöst. Och så räknar man bland de arbetslösa in dem som får utbildning. Ja, räkna in allihop då räkna in alla som får utbildning av något slag. Men kan det under sådana förhållanden bli någon vettig mening i diskussionerna? Skall vi avskaffa universiteten och högskolorna? Det förakt ni visar mot utbildningsverksamheten, när ni påstår att den icke har något värde i sig själv, är ganska anmärkningsvärt. Men jag skall bortse från det — ni säger i alla fall att ni ansluter er till vår nu tio år gamla arbetsmarknadspolitik. Då kommer vi emellertid till den nya situationen. Vad har ni för recept för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft? Vi tar 500 miljoner och satsar dem på ökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi tar ett hundratal miljoner och satsar dem på ökat lokaliseringsstöd. Vi tar åtskilliga miljoner och satsar på den tekniska forskningen, ytterligare några miljoner och satsar på de nya informationsbolagen för att sprida den tekniska forskningens nyheter till industrin. Men vad ni kommer med är skattesänkning, skattesänkning, skattesänkning. Och nu vill jag ställa ett par frågor.

Vi har naturligtvis möjligheter att ett år, två år och tre år upprätthålla företag som saknar möjligheter att klara sig i längden. Vill ni satsa på det? Är detta den form av när ringsvänlig politik som ni vill driva? Vill ni att skatterna skall sänkas t.ex. överlag med dessa 500 miljoner? Eller vill ni att man skall sänka skatterna för de företag som går dåligt? Är det dessa företag som skall stödjas i första hand genom skattesänkningar? Det har juingen effekt, eftersom de företagen inte har några vinster. Vad vill ni? Er skattesänkningspropaganda för företagen betyder alltså att ni vill ha, hellre än de utgifter som vi här har talat om, skattesänkningar som — föreställer jag mig — kommer sådana företag till godo som redan nu går tämligen hyggligt. I varje fall herr Holmberg koncentrerar sitt råd när det gäller näringspolitiken på skattesänkningar. Tyvärr har jag fått en rapport att herr Hedlund i andra kammaren för en gångs skull inte har varit lika klok som herr Bengtson i denna kammare — jag är högst förvirrad — utan också han har klippt till med skattesänkningar av betydande mått. Men jag bryr mig just inte om vad som händer i medkammaren; jag skall gå dit också så småningom. Här i kammaren i varje fall har framför allt herr Holmberg drivit denna skattesänkningsteori som om det vore en lösning på dagens situation, som om det vore en lösning på en situation då strukturomvandlingen går så hårt fram som den nu gör. Visst är det bra med självfinansieringsverksamhet, men syftet med självfinansieringsverksamheten måste vara att ge företagen möjlighet att ge tryggad sysselsättning. Det måste vara grunden. Era egna analyser går närmast, såvitt jag förstår, ut på att man skall tvingas minska de åtgärder, som är direkt sysselsättningsskapande, därför att ni underkänner deras värde och i stället rekommenderar skattesänkningslinjen. Jag skulle då väldigt gärna vilja ha reda på om det finns någon människa som kan få något sammanhang, i varje fall när det gäller herr Holmbergs resonemang. Vi befinner oss i ett läge, då det fordras en speciell form av näringspolitik för att möjliggöra tryggheten för de anställda och samtidigt en ökad effektivitet i näringslivet. Vi har lagt fram program i denna riktning. De har diskuterats ingående under fjolåret. Herrarnas recept är alltså en sänkning av skattetrycket för de företag som sannolikt för närvarande går hyggligt. Det är bra med en ökad självfinansieringsgrad, men den löser icke något av de problem inför vilka ett samhälle i omvandling står. Nu, herr talman, hoppas jag att jag har talat så milt att ingen blir förskräckt.

Herr talman! Jag angav i mitt första anförande att vi genom USA:s åtstramningsåtgärder delvis har fått en ny och svårare situation i vårt land. Jag frågade om regeringen i denna situation vill ta ett initiativ och försöka få till stånd en expansiv politik i Västeuropa. På det svarar statsministern: herr Wickman var ute och talade om sådana saker i höstas. Alltså är svaret: goddag — yxskaft; det hör inte till sammanhanget. Vad jag kräver är att regeringen i den nya situationen försöker att verkligen se, om det nu finns förståelse för en gemensam konjunkturpolitik i Västeuropa. Herr Erlander är ju så förtjust i att läsa på utrikiska språk, och det tycker jag är mycket bra. Då rekommenderar jag herr Erlander att läsa de senaste numren av Economist, de nummer som har kommit ut sedan USA fann sig tvunget att ingripa på detta sätt. Jag tror att herr Erlander då skulle kunna få något intresse för den frågeställning som jag här har fört fram. Herr Erlander säger, att man bedriver en kamp mot arbetslösheten. Ja, herr Erlander, det har jag verkligen inte ifrågasatt. Jag har diskuterat nödvändigheten av en politik som leder till att vi inte får den arbetslöshet som vi nu har här i landet. Jag har talat om nödvändigheten av att se till att inflationen inte blir så stor att vi får en arbetslöshet av denna karaktär. Vi vet att när det blir konjunkturnedgångar ute i världen kan vi aldrig helt och hållet skydda oss. Jag vill, herr Erlander, erinra om det valprogram ni lade fram för väljarna vid 1964 års val. Jag har det här och där står det: »Konjunkturnedgångar och arbetslöshet bekämpas med en arsenal av vapen. De små skiftningarna i de årliga arbetslöshetstalen på senare tid är ett bevis på framgång i den konjunkturutjämnande politiken.» Är då de större skiftningar vi nu har, herr Erlander, bevis på att den socialdemokratiska politiken har misslyckats? Det måste vara konsekvensen av vad ni sade 1964. Jag erinrar om att finansministern sade 1965, att om vi skall få en lyckosam utveckling i landet med god sysselsättning och framgång för produktionen, måste man under slutet av 1960 talet »bryta ned den dåliga investeringstakt som industrin har». Ni gav ett löfte i 1964 års valrörelse att bedriva en politik, där vår samlade nationalinkomst ökade med 4 procent per år. Vi vet alla att ni nu säger er inte klara av att både bryta den dåliga investeringstakten i industrin och att få en ökning av nationalprodukten under nästa år med 4 procent. Sedan vill jag, herr talman, göra några kommentarer om regeringsfrågan. Herr Erlander, skillnaden mellan den situationen då ni själv bildade en regering med herr Hedlund och den nuvarande situationen är att ni efter ett val kokade ihop ert regeringsprogram. Mit tenpartierna har före valet redovisat huvudlinjerna i ett nytt regeringsprogram. Under 1962—1966 fick mittenpartierna en kvarts miljon nya väljare. Jag är helt övertygad om att dessa väljare mycket väl känner till huvudlinjerna i ett nytt regeringsprogram. Och det tror jag även att herr Holmberg gör.

Herr talman! Låt mig uttrycka min tacksamhet över att statsministern nu i denna kammare har övergett mycket av sin tidigare irritation och försökt höja nivån på debatten. även om statsministern gjorde det i tonen är jag inte säker på att formuleringarna på alla punkter var av så hög nivå. Jag tänker på försvarsfrågan. Statsministern säger där att vi från högerpartiet ger en vrångbild av försvaret. Herr statsminister, det är klart att vi skall tänka på utlandets reaktion inför vår inställning. Men det vore oklokt att dölja vad den socialdemokratiska regeringen på lång sikt håller på att göra med försvaret. Jag tror inte ens att statsministern vill bestrida, att man under tre budgetår har dragit ned försvarsutgifterna med långt över en miljard kronor i förhållande till vad man var överens om i 1963 års försvarsuppgörelse. Vi tjänar inte någonting på att dölja ett sådant faktum. Statsministern var inne på arbetsmarknadsfrågorna, och jag vill säga att jag tyckte att hans beskrivning var korrekt beträffande de direkta arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder som den socialdemokratiska regeringen har arbetat för. Men det avgörande är ju, att på de punkterna föreligger i dag inte några meningsskiljaktigheter mellan de borgerliga partierna och den socialdemokratiska regeringen. Skillnaderna ligger på vad som måste komplettera de direkta arbetsmarknadspolitiska insatserna, nämligen på näringspolitiken. Där hade vi anledning — med hänvisning till vad regeringen hade sagt offentligt — att räkna med att regeringen skulle komma med ett stort näringspolitiskt program. Men det kom inte — åtminstone inte i finansplanen. Det är det som vi vänder oss emot. Meningsskiljaktigheterna gäller det näringspolitiska programmet. Där anser högerpartiet bl.a. att man också måste införa lättnader i den direkta inkomstskatten och i näringslivets beskattning. Vi menar att detta kommer att ge ökade sysselsättningsmöjligheter om det kompletteras med andra åtgärder som jag skall återkomma till.
Herr talman! Statsministern sade att regeringen vill skapa trygghet i sysselsättningen. Det är ju en uppfattning som alla delar. Men det är där som ett av regeringens misstag föreligger. Skall vi skapa trygghet i sysselsättningen, måste vi ha ett näringsliv som är framgångsrikt och expanderande. Det är ett av 1960-talets stora brister, att industrins investeringar inte har gått framåt mer än under ett par år i mitten av decenniet. Om man inte kan trygga sysselsättningen, måste man tänka på människan i sammanhanget. Jag har inte ställt några frågor till hans excellens statsministern — jag har inte trott att jag skulle få något svar, och det har väl besannats i dag också. Men låt mig nu ändå få ställa två frågor som just gäller denna sak. Vad är det för skillnad mellan olika slag av inkomstbortfall? När någon människa är sjuk, är han eller hon tryggad genom sjukförsäkringen. Men om det blir ett inkomstbortfall på grund av oförvållad arbetslöshet, varför har man inte tryggat den saken? Då kommer jag fram till frågan: Tänker socialdemokratiska partiet att det någon gång skall bli en ordentlig allmän arbetslöshetsförsäkring? Det vore värdefullt att få en deklaration om detta i dessa dagar, när vi verkligen har bekymmer för arbetslösheten. När det gäller omskolningskurser och utbildning av olika slag raljerade statsministern i någon mån och talade om akademisk utbildning. Men både när det gäller akademisk utbildning och när det gäller omskolningskurser — om vi skall sammanföra dessa två saker — är inte huvudsyfiet att människorna går på utbildning. Huvudsyftet är att de, när de fullgjort utbildningen, skall kunna få sysselsättning. Det är det vi strävar efter. Jag har inte uttalat någonting förklenande om omskolningskurser i mitt anförande. Det kommer att framgå av protokollet. Men det är sysselsättningen efteråt som är det viktigaste, både för akademikern och för den som är omskolad. Den aktiva konjunkturpolitiken, som statsministern talade om här, inleddes ju genom ett samarbete mellan det parti som jag tillhör och socialdemokraterna som skedde för länge sedan. Det var egentligen år 1933, som den aktiva konjunkturpolitiken lanserades. Det är ju inte precis något nytt från socialdemokratisk sida. I regeringsfrågan har statsministern nogsamt aktat sig för att tala om de aspekter som jag talade om. Jag menade att det förändrade läget kanske kommer att medföra att socialdemokratin inte längre får majoritet. Statsministern intresserar sig så mycket mera för vad som skulle kunna hända med dessa tre partier, som eventuellt skulle komma att samarbeta. De första diskussionerna om den regering som kom till den 1 oktober 1951 mellan socialdemokraterna och det parti som jag företräder upptogs valborgsmässoaftonen 1951. Sedan fortsatte debatten underhand sommaren samma år. Först när man började närma sig oktober månad skrevs ett regeringsprogram. Därför skulle vi kunna säga att vi nu har god tid om vi skall jämföra med förhållandena år 1951. Ännu är vi inte framme vid att skriva regeringsprogram. Statsministern vet ju att i 1951 års program stod att »principskiljande frå gor» inte får aktualiseras. I fråga om ett eventuellt regeringssamarbete mellan de tre borgerliga partierna vill jag framhålla följande. Om det är tre ungefär jämstora partier som skall samarbeta och två av dem har åsikter som sammanfaller i mycket, då måste det tredje partiet ta en väsentlig hänsyn till vad de två andra partierna menar. Det är en matematik som statsministern alltid haft mycket svårt att förstå, men jag vill än en gång upprepa att det är betydelsefullt. Grunden för ett regeringsprogram blir ju mittenpartiernas program. Herr talman! Möjligen kan jag begära av statsministern att få svar på dessa frågor — jag har inte ställt några flera.

Herr talman! Jag kunde inte upptäcka mer än en fråga av herr Bengtson, men det är möjligt att det var två. Den ena frågan gällde emellertid hur vi ställer oss till den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. Det har vi deklarerat så otroligt många gånger, att det väl endast är av statistiskt intresse som herr Bengtson vill ha svaret återigen. Det förslag som vi kommer att förelägga riksdagen innebär stora insatser för den äldre arbetskraften. Det kommer att kosta mycket pengar, vilket ni kommer att få konstatera, och vårt förslag kommer att utformas på ett sådant sätt, att alla människor förstår att vi menar allvar i våra strävanden att skapa trygghet vid arbetslöshet. Den andra frågan om den obligatoriska allmänna arbetslöshetsförsäkringen är — det vet herr Bengtson — för närvarande föremål för en utredning. Det är en mycket svårlöst fråga. Den är mycket svårare än många andra av de socialförsäkringsfrågor, som herr Bengtson tar upp. Vad det blir för resultat av utredningsarbetet vet jag för närvarande inte. Från borgerlighetens sida har vi inte fått något uppslag ännu om hur det skulle gå till att lösa detta svåra problem. De borgerliga partierna kanske kommer med något förslag i kommittén, men det har ännu icke offentligt antytts någon enda lösning, som skulle kunna rulla bort de besvärligheter som är förknippade med frågans lösning. Det är alltså mycket bekvämt att rikta dessa frågor till oss och på förhand veta vad svaret blir. Jag vill då också undra: Kan inte ni inom de borgerliga partierna anstränga er för att hitta en lösning som ni skulle kunna kämpa för i stället för detta allmänna kverulerande över att inte regeringen gör någonting. Regeringsfrågan var kanske inte en direkt fråga, men herr Bengtson var inne på den igen. Det är väl en stor skillnad mellan situationen nu och år 1951. Då bildades en koalition mellan två partier, där inget av partierna gick ifrån sitt program, utan där de konstaterade att vi kan ta en samverkan och skjuta på alla principiella meningsskiljaktigheter. Men hur skall det gå till när meningsskiljaktigheterna omfattar allting? Väljarna vet ju inte om det skall bli höjda skatter eller sänkta skatter. Det har inte partierna tagit ställning till, man har ingen skattepolitik. Skall det bli någon EEC-anslutning i den ena eller andra formen? Ni kan över huvud taget ta vilken fråga som helst och finna att ni är oense. Hur skall den koalitionen se ut? Man har väl rätt att kräva ett besked före valet om vad det är för politik en sådan regering skulle föra. Ni skall inte ett ögonblick inbilla er att ni kommer förbi dessa frågor genom ett resonemang om vad som hände för 16 år sedan, då man kunde göra en koalition mellan två partier som vid den tiden kämpade för ungefärligen likartade mål. Kämpar herr Bengtson med iver och kraft för herr Holmbergs skattesänkningsprogram med åtföljande prisstegringar över hela linjen? Det är herr Holmbergs recept såsom han lanserat det här genom sina hänvisningar till Norge: kraftiga skattesänkningar, kraftiga höjningar av den indirekta skatten och kraftiga prissiegringar. Är det ert gemensamma program? All right — i så fall har vi fått besked! Herr Dahlén har så bråttom — han kunde annars ha fortsatt att läsa i vårt utmärkta program. Det är en utmärkt bok! SIå upp sidan 28, herr Dahlén. Där står svaret på frågorna. Där står angivet vad den fulla sysselsättningen kräver. Det framgår att vi 1964 hade väl klart för oss att situationer av denna typ skulle komma att inträffa genom temporära störningar i både utrikesoch inrikeshandeln. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter genom att läsa upp sidan 28, men det är herr Dahléns metod för en politisk debatt att han ställer en fråga som han har svaret på. Han har det t.o.m. med sig i sin bänk, men han menar att det är bättre att jag tar upp tiden med att svara på frågor som han ställer. Han hoppas tydligen att jag inte skall få tid att besvara dem, och så anföres det emot mig att jag inte svarat på frågor, som han vet svaret på själv. Herr Dahlén — har inte investeringarna kraftigt ökat under den tid som gått sedan detta program presenterades? Vi har för närvarande investeringar som ligger 15 å 17 procent över 1964 års nivå. Har det inte gått precis som vi utlovat? Så säger herr Holmberg: Varför får vi inte en redogörelse för näringspolitiken i sin helhet? Jag sade i min föregående replik: Vi har redovisat näringspolitiken i anförande efter anförande under 1967. Jag trodde att det var väl känt för kammarens ledamöter vad det nya i vår näringspolitik bestod i. Jag finner nu att herr Holmberg inte har observerat någonting av detta. Vi får väl tillfälle att resonera om dessa frågor i fortsättningen. Vi har alltså redovisat vår näringspolitik. Mot detta har högern inte haft något annat att komma med än skattesänkning! Jag ställde två mycket enkla frågor i mitt föregående anförande. Ingen har svarat på frågan, om skattesänkningslinjen verkligen är hela er näringspolitik. Ingen av de tre ärade talarna från oppositionen hade tid att ägna tio sekunder till att svara på denna för svensk politik avgörande fråga.

Herr talman! Herr statsministern rådde mig att läsa sidan 28 i detta program. Jag skall då be att statsministern också läser sidan 29! Där står det nämligen som en rubrik: »Vi godtar ingen arbetslöshetsprocent.» Och så för man ett resonemang som i och för sig delvis är absolut rätt, nämligen att det alltid finns folk som är på väg från ett arbete till ett annat. Men, herr statsminister, det är ju inte den situationen vi har i dag, att vi bara har folk på väg från ett arbete till ett annat. Det är folk, som inte vet vart de skall ta vägen, och det är inte bara människor som befinner sig i omskolning. Herr statsministern sade i ett föregående anförande att någon skulle varit emot utbildningspolitik o. s. v. Det påståendet har herr Bengtson behandlat efter förtjänst. Det var väl, herr statsminister, ändå rent nonsens att dra in en sådan sak i denna debatt. Och det märktes i kammaren att det inte hade så stor effekt. Herr statsminister! Efter 1964 års val har ni lämnat efter er en hel del resultat som är bra. Det är ingen tvekan om det; jag har haft anledning påpeka det i en hel del sammanhang. Men ni har ju också en hel rad brutna vallöften. Ni sade t.ex. i 1964 års valprogram, att arbetslöshetsförsäkringen får ta första stöten. Vi har gång på gång markerat, att den arbetslöshetsförsäkring som enligt er uppfattning kan ta första stöten, är alldeles otillräcklig, trots de förbättringar som skett under tiden. Man märkte också att när stats ministern nu skulle komma in och försvara varför ingenting hänt, så sjönk tonläget högst betydligt. Det var nästan svårt att till slut uppfatta vad det var fråga om. Faktum kvarstår att de människor som inte har någon arbetslöshetsförsäkring i dag är väl medvetna om det, oavsett vilket tonfall statsministern har i denna fråga. Vad regeringsprogrammet beträffar — jag hinner väl inte mera på min treminutersreplik — sade statsministern, att när han gjorde en koalition, gick inget av partierna från sitt program. Vi sköt på det partiskiljande, sade statsministern. Men fanns det inget av det ni sköt på som stod i partiprogrammen? Det måste då vara slutsatsen. Det bevisar att statsministerns argumentering är orimlig. Vid den tidpunkten hade socialdemokraterna fortfarande en hel del projekt av socialiseringskaraktär. De kom tillbaka sedan i ny version. Man hade långtgående krav på regleringsekonomi, och dem sade man nej till från det andra partiets sida. Detta var väl sådant som ni hade i ert program? Var det inte det? Statsministern sade, att oppositionens meningsskiljaktigheter omsluter allting. Ja, han sade faktiskt det. Detta är en sådan där överdrift som måste falla tillbaka på statsministern själv. Jag vill bara säga att detta är fel, och det vet varenda politiskt medveten medborgare i detta land, men ändå står den socialdemokratiske ordföranden och påstår detta i kammaren. Herr statsministern talade om nivå på debatter. Jag skall, herr talman, undvika att beteckna den nivå herr statsministern sänkte sig ner till. Jag vill dock tillägga, herr statsminister, att mittenprogrammet omfattar nästan alla de väsentliga frågor — framför allt när vi snart kommer med ett tillägg — som väljarna behöver ha reda på inför 1968 års val. Vi är övertygade om att väljarna kommer att acceptera vårt program!
Herr talman! Låt mig börja med att svara på en konkret ställd fråga från statsministern. Han ställde mot varandra anslagsökningen till arbetsmarknadspolitiken med en halv miljard kronor och skattesänkningar och frågade om det ena skulle ersätta det andra. Så ser inte vi inom högerpartiet på denna fråga. Vi anser att en skattereform, en skattelindring, måste betraktas som ett komplement till de anslag på arbetsmarknadspolitikens område som regeringen har föreslagit. Jag är helt på det klara med att detta inte ger svar på frågan om finansieringen, som han kallade det, av skattesänkningarna. Å andra sidan är det i dag för tidigt att säga hur den finansieringen skall gå till. Vi har lyckats finansiera våra skattesänkningar med besparingar, men vi har gjort det för att vi haft högkonjunktur och för att det inte har varit lämpligt att ytterligare underbalansera budgeten. I dag står vi inför ett annat konjunkturläge som kan utvecklas till det sämre — och jag tror också att det kommer att göra det — mer än vad regeringen förutsätter. I det läget är det motiverat att föra en mer expansiv ekonomisk politik än regeringen föreslår. Jag vet inte hur herr Dahlén, som också var inne på denna fråga, och folkpartiet ser på frågan. Tanken på en skattesänkning har åtminstone tidigare varit med i folkpartiets program, och såvitt jag vet har denna tanke ännu inte strukits ur programmet. Jag tror därför att det även från detta håll bör finnas möjligheter till en ordentlig sammanjämkning. Låt mig slutligen komma in på regeringsfrågan, eftersom den berörts av alla utom av mig själv. Jag har underlåtit att diskutera den därför att jag tycker att frågan ändå är litet tidigt väckt med hänsyn till att valet blir, visserligen i år, men först i september. Vi har ännu inte sett resultatet, även om vi arbetar med stor optimism. Min uppfattning är att det mittenprogram, som folkpartiet och centern lagt fram, är vad jag skulle vilja kalla ett »omnibusprogram». Det är alltså ett program som söker tillgodose praktiskt taget alla grupper i samhället. Det är skrivet på det sättet, och det är i och för sig inget fel. Där finns mycket som högerpartiet är berett att acceptera, men mycket måste också kompletteras, understrykas och förbättras. När och under vilka former skall detta göras? Självfallet under de traditionella former som gäller vid varje regeringsbildning, nämligen vid en överläggning mellan de partier som får uppdraget att bilda regering. Att begära att man redan i dag skall utforma ett detaljerat regeringsprogram Överensstämmer inte med den tradition som socialdemokraterna själva har tillämpat. Herr Dahlén hade alldeles rätt när han påpekade den situation som rådde då socialdemokraterna träffade sin överenskommelse med centerpartiet. Det skedde vid ett visst tillfälle, som inte hade något med själva valet att göra. Inför valet går vi nu fram efter i huvudsak samma riktlinjer, och jag är övertygad om att vi skall kunna sammanjämka detaljerna.
Herr talman! Jag tackar hans excellens statsministern för det svar beträffande arbetslöshetsförsäkring som han lämnade. Jag anser det icke tillfredsställande. Jag ville inte få reda på de formella svårigheter, som finns i det fallet, ty dem känner jag till tidigare, utan jag ville ha ett svar på den principiella frågan, huruvida statsministern anser att den som blir oförvållat arbetslös skall få ersättning i försäkringens form. Hur detta sedan skall utformas är en sak som vi får ta ställning till senare. Det var principen jag ville få reda på. Sedan vill jag också protestera mot den grova överdrift som statsministern gjorde när han sade, att meningsskiljaktigheterna gentemot högern omfattar allting. Jag skall ytterligare belysa detta med att hänvisa till att när vi fastställde budgeten förra året så fanns det en reservation från centern och folkpartiet i sju punkter. Av dem anslöt sig högern till sex. Det tyder ju inte på att högern skulle ha särskilt stora svårigheter att anpassa sig. Anledningen till att Norge har figurerat i debatten om regeringsfrågan är att ett av mina syften varit att slå bort den uppfattning som statsministern ständigt försökt lansera. I Norge försökte man att förskräcka väljarna på alla sätt — det går inte att ha någon annan regering än regeringen Gerhardsen, sade man. Jag tror att Sveriges statsminister har försökt göra något liknande, nämligen att inge väljarna den föreställningen, att det inte finns någon möjlighet att skapa någon annan regering än en socialdemokratisk regering. Det är det jag försöker säga icke är fallet, utan ati det verkligen finns möjligheter, genom det allt bredare underlag som de borgerliga partierna får hos väljarna, att skapa en annan regering än en socialdemokratisk.

Herr talman! Herr Dahléns skildring på sidorna 28 och 29 i hans anförande är ganska intressant. Jag skall gärna återkomma till dem vid ett annat tillfälle än detta, då kammaren nog gärna vill lyssna på andra talare än herr Dahlén och mig. Jag vill emellertid säga att vad herr Dahlén läste upp i det nämnda avsnittet om att vi socialdemokrater inte godtar någon arbetslöshetsprocent var en polemik mot folkpartiet, vars ledare vid flera tillfällen gjort uttalanden, som enligt vad han själv säger har missuppfattats men som ganska klart angav att en viss arbetslöshetsprocent var en förutsättning för att man skulle få balans på arbetsmarknaden. Jag har hans uttalande här och det är lält att läsa upp det. Det som står här är alltså en polemik mot folkpartiet och har ingenting att göra med vår kamp för sysselsättningen. Det var intressant att höra herr Holmbergs uppläggning. Han vill icke ha några minskningar på de anslag som vi har föreslagit. Han accepterar dem. Det var bra! Herr Holmberg har inte någonting med prutningar att göra. Han vill tvärtom öka försvarskostnaderna. Då återstår min fråga: Är det en ansvarsfull politik att i ett läge då man alltså icke kan ge anvisningar — i varje fall inte har gjort det i dag — på kraftiga besparingar, föra fram ett skattesänkningsprogram som — om det skall kunna realiseras — måste betyda antingen Öövervältring på försvarslösa människor, framför allt tjänstemän och arbetare, eller också en kraftigt ökad statlig upplåning. Detta står ju kvar och utgör — efter av allt det dunkla tal som har förekommit här — behållningen av högerns förslag. När herr Holmbergs två kumpaner här säger, att vi har ett regeringsprogram, vi har ju mittenpartiernas program, så säger herr Holmberg litet småelakt: Det där är ett omnibusprogram! Ja, jag förstår att herr Holmberg kommer att klänga sig fast vid bussen. Han kommer att försöka att tränga sig in i den. Men den fråga jag då ställer är: Skall herr Holmberg ha något inflytande på vart bussen går? Att han kommer att hänga med på något sätt, det förstår vi nu av hans uttalande här, men skall högern inte ha något inflytande på riktlinjerna för den färd som då anträds? Och då vidhåller jag, herr Bengtson, att i dag står ni oeniga, även om det kan hända att ni kan arbeta ihop er. Jag skulle kunna ta några punkter. Skattefrågan är av väsentlig betydelse. Är ni överens där? Radio och TV är en annan sak av stor betydelse. Är ni överens där? Devalveringsfrågan, den svenska kronans värde, är ni överens där? Var ni överens om hyreslagstiftningen? Är ni överens om bostadspolitikens finansiering? Är det egentligen någonting av det vi diskuterat i denna riksdag om vilket ni kan säga: Vi kan bilda ett regeringsprogram och slåss för det? Nej, det kan man inte! Då skall man ta ett sådant där »omnibusprogram», där ni utan prioritering räknar upp en massa intressanta saker. Det är klart, att om man inte säger, att de och de sakerna skall göras i första hand, då kan vem som helst skriva ett program. Men ett regeringsprogram skall innehålla uppgifter om marschriktningen, vad man vill ha uträttat, vad man sätter i första hand osv. Det är på den punkten mycket intressant att få höra, att högern tydligen är beredd att utan några större krusiduller jämka ihop sig. Det är ett besked, och det skall vi notera. Men jag är Övertygad om att när högern kommer in i kanslihuset, så blir högern inte lika beskedlig som i dagens debatt.